Fru talman! Jag begärde i går ordet för att replikera Grethe Lundblad. Hon tog i sitt anförande upp betydelsen av att man genom handelsgödselavgifter kunnat påverka miljön positivt i samband med jordbruksproduktionen. Detta äger bara till viss del sin riktighet. Vad som har hänt är att man har använt en del av dessa pengar på detta sätt. Det är ändå fortfarande så att en del av dessa pengar är en direkt skatt som drabbar jordbruket. Med tanke på det är det rimligt att, som vi från centerpartiet gör, yrka på att denna handelsgödselavgift skall avskaffas. Några exempel på vad det handlar om är att man t.ex. tar 28 miljoner av dessa pengar och lägger på försurningsprojektet, ett i och för sig vällovligt ändamål men som inte har någon beröring med jordbruket. Ett annat exempel är att man överför för mycket pengar, som alltså kommer från jordbruket, till skogsforskning. Det kan också vara vällovligt, men forskning borde inte finansieras på det sättet. Sedan för Grethe Lundblad ett mycket egendomligt resonemang om att det inte går att göra som vi föreslagit från centerpartiet, nämligen att lägga 168 miljoner på försurningsprojektet. Vi har föreslagit de 163 miljoner som socialdemokraterna vill ha plus ytterligare 5 miljoner för särskilda informationsinsatser därför att vi inte anvisar några medel. Samtidigt säger Grethe Lundblad att pengar är pengar. Det är naturligtvis riktigt: pengar är pengar när de har kommit in i statsbudgeten och kan användas till det riksdagen har beslutat om. Så har naturligtvis riksdagen fullständig frihet och möjlighet att göra. Vad vi gör att vi vill använda ett större belopp inom jordbrukets område och inte föra ut de pengar som är tagna från jordbruket till andra områden.

Fru talman! Inför beslutet om införande av handelsgödselavgiften för några år sedan dristade jag mig i en debatt med Grethe Lundblad att bl.a. framhålla att om avgiften infördes, skulle den i en socialdemokratisk regerings hand kunna bli ett instrument och ett nytt sätt att dra in pengar till staten. Erfarenheten visar ju detta med tanke på tidigare beslut om införande av avgifter. Så sade jag då. Ja, Grethe Lundblad, nu är vi där; avgiften finns, och den skall höjas. Pengarna skall räcka till alltmer. Vi moderater anser att det är felaktigt att låta en pressad näring stå för forskning som borde finansieras på annat sätt. Nog är det, Grethe Lundblad, fråga om långt mer än jordbrukets miljötillsyn. Det är ju också fråga om grundforskningsinsatser, och då även på skogsbruksområdet, som i mycket mindre utsträckning bidrar till de inflytande medlen, eftersom man där använder mindre handelsgödsel. De avgifter vi vill ta bort omedelbart är de som kom till 1984 och som gick direkt in till statskassan. Avgifterna höjer produktionskostnaderna i jordbruket och är högst diskutabla ur rättviseoch miljösynpunkt. Jag skulle vilja ha svar på mina frågor, Grethe Lundblad, om ni socialdemokrater är beredda att ställa samma krav på livsmedel oavsett om de är utländska eller svenskframställda. Dessutom vill jag ha svar på frågan rörande den i propositionen aviserade utredningen kring socker, stärkelse, sprit m.m.

Fru talman! Det var enligt min mening inte på något övertygande sätt som Grethe Lundblad argumenterade till försvar för regeringens förslag om hur de influtna avgiftsmedlen skall användas. Jag tror inte att det enbart berodde på att timmen var sen. Nej, hon kunde inte anföra något enda sakskäl för t.ex. att jordbruket skall bekosta en höjning av anslaget till åtgärder mot försurningen, en anslagshöjning på 28 milj.kr. Jag har inget minne av att det, när beslutet om aktionsprogrammet antogs av riksdagen, föreslogs att en sådan framtida finansiering skulle genomföras som den som nu har blivit aktuell. Det är väl ändå inte på det sättet att Grethe Lundblad vill försöka få oss att tro att regeringen och departementet samt Grethe Lundblad själv inte förmår tolka det tillkännagivande som riksdagen gav regeringen angående användningen av de här pengarna? Jag tycker att vi har gått regeringen ganska långt till mötes när vi har accepterat att hälften av avgiftsmedlen används på det sätt som regeringen föreslagit. Riksdagens beslut sade nämligen att avgifterna i stor utsträckning bör användas för sådan forskning och rådgivning som kan främja en minskning av behovet och användandet av handelsgödsel och bekämpningsmedel i jordbruket och att arbetsmiljön för dem som hanterar preparaten bör beaktas särskilt. Att pengarna behövs i kampen mot försurningen håller jag med om, men hur detta kan minska användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel har jag svårare att förstå. Vi har ju biträtt förslaget om avgifterna, och då anser vi att man också bör försöka se till att medlen används i enlighet med vad riksdagen sedermera uttalade.

Fru talman! Det har blivit en hel del diskussion om på vilket sätt gödselavgiftspengarna har använts. Jag skulle gärna vilja säga att jag noggrant har tagit reda på vad den reservation innehöll som fanns i skatteutskottets betänkande. Det beslut vi fattade 1984 var att de skulle användas till utökade insatser när det gäller forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. När det gäller de punkter som tagits upp av representanterna för oppositionen skulle jag vilja säga följande. I fråga om den tilldelning som skett till försurningsforskningen är det ganska klart att även försurningen påverkar markkvaliteten — det står t.o.m. i någon borgerlig motion. I utskottets yttrande har det också ganska klart nämnts att försurningen, erosionen och tungmetallernas påverkan är stor när det gäller markens långsiktiga produktionsförmåga. En del av de miljöförbättrande insatser som görs för att förbättra markens produktionsförmåga är alltså att gå in i kampen mot försurningen. Vi vet också att skogsforskningen på miljöområdet i dag i allra högsta grad gäller försurningseffekterna. Det finns alltså inga stängda dörrar mellan skogsforskningen och markforskningen när det gäller försurningen. Till Ingvar Eriksson: Anledningen till dens.k. skatten på jordbruket var ju att man genom en avgift på gödselmedel skulle minska användningen av dem. Det målet har delvis redan uppnåtts. Som jag sade i går visar Supras försäljningssiffror att användningen minskat. Vi har alltså uppnått en del av det vi ville. Dessa avgiftsmedel är också tillfälliga medel — så småningom hoppas jag att de kommer att minska, eftersom meningen är att gödselmedelanvändningen skall minska. Ingvar Eriksson påstår att det också handlar om grundforskningsinsatser som jordbruket måste finansiera. Jag vill säga: Det är det inte. Lantbruksuniversitetet har fått medel i vanlig ordning, precis som andra universitet, med avdrag för en viss procent. Men man har inte fått det sämre än andra. Det har t.o.m. i budgetpropositionen sagts att lantbruksuniversitetet inte får minska sina medel till forskningen utan genom omprioriteringar måste se till att grundforskningen får det som den har rätt till. Beträffande krav på livsmedel vill jag gärna med en gång säga att även vi socialdemokrater vill ställa samma krav på importerade som på svenskproducerade livsmedel. Men det är kontrollfrågan som är så svår. Jag har tyvärr inte mer tid nu. Jag vill gärna svara på de andra frågorna, men jag får försöka återkomma.

Fru talman! Efter Grethe Lundblads svar förstår jag att hon inser att det naturligtvis är riksdagen obetaget att besluta om vilka anslag som helst, oaktat att man i en enskild motion inte har angivit varifrån pengarna skall tas. Från centerpartiet har vi ett sammanhållet budgetprogram som täcker in kostnaderna. Det är bra att vi kan vara överens på denna punkt. Beträffande försurningsprogrammet har Grethe Lundblad naturligtvis rätt i att ett lågt pH-värde innebär stora bekymmer. Och jag hoppas att vi är fullkomligt överens om de problem som bl.a. det sura nedfallet innebär. Men det felaktiga i Grethe Lundblads resonemang är att man nu skall ta pengar från en avgift lagd på jordbruket. Det är en avgift på gödselmedel som i och för sig kan syfta till en minskad gödselmedelsanvändning och ett effektivt utnyttjande av växtnäringen — men som sedan skall tillföras jordbruket igen, för att genom forskning, utveckling av brukningsteknik, växtförädling etc. komma jordbruket till del. Pengarna används emellertid inte alls på detta sätt. Vad som nu händer är ju att jordbruket får stå för en del av reparationsåtgärderna på andra områden när det gäller höjande av pH värdet. För jordbruksmarkens del har jordbruket hela tiden — och det finns inget annat angivet för framtiden heller — som näring stått för den kalkning som behövs för att höja pH-värdet på jordbruksmark.
Fru talman! Utöver det som Karl Erik Olsson här har sagt om handelsgödselavgiften kan man notera att avgiften visserligen har minskat användningen av handelsgödsel, men att den är och förblir orättvis när det gäller olika - brukarkategorier. De som t.ex. har riklig tillgång på naturlig gödsel drabbas inte alls av avgiften. Och tyvärr kan inte miljöproblemen kanaliseras enbart till handelsgödselanvändningen. Det är ett faktum. Grethe Lundblad kände sig litet ställd därför att hon inte hade tid att svara på mina frågor. Chansen finns onekligen fortfarande. Om svar ej ges på de frågor som jag har riktat till henne, måste jag tyvärr konstatera att man från socialdemokratisk sida inte är beredd att ställa samma krav på de importerade livsmedlen, när det gäller behandlingen av dem och under vilka former som de har producerats, som på de i Sverige producerade livsmedlen. I så fall är det, fru talman, häpnadsväckande att man visar en sådan nonchalans mot de svenska konsumenterna.
Fru talman! Grethe Lundblad och jag satt i samma utredning, där vi bl.a. diskuterade frågan om miljöavgifter. Vi var då överens om att det skulle behövas mycket höga avgifter för att man skulle få en väsentlig styreffekt. Vi var också ense om att små avgifter utan denna styreffekt skulle användas till finansiering av angelägna åtgärder. Jag anser att de nu aktuella avgifterna är av den senare typen. Jag tror att departementet har tagit fasta på en del av det förslag som vi lade fram i utredningen, nämligen avgifterna, men glömt att plocka med de åtgärder som vi ville ha utförda för dessa avgifter. Grethe Lundblad läste en rad ur reservation 3 till skatteutskottets betänkande 1983/84:47, men av någon anledning läste hon inte den mening som följde. Där står: ” Avgifterna bör således i stor utsträckning användas för sådan forskning och rådgivning som kan främja en minskning av behovet och användandet av handelsgödsel och bekämpningsmedel i jordbruket.” Tillkännagivandet från riksdagen var alltså att medlen i stor utsträckning skulle användas för att minska behovet av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Jag vill påstå att så inte har blivit fallet.

Fru talman! Allra först några ord till John Andersson: Det är väl ändå orimligt att jag på den korta tid som jag har till mitt förfogande skall hinna läsa upp hela reservationen, när jag inte ens hinner svara på era frågor. Jag hann t.ex. inte svara på alla Ingvar Erikssons frågor. Kravet på en sockerutredning behandlas, i likhet med samtliga andra krav på utredning som ställdes av livsmedelskommittén, av jordbruksdepartementet. Man håller där på att utarbeta olika förslag till direktiv. Jag tror säkert att sockerutredningen kommer till stånd. Det är glädjande att handelsgödselavgiften har lett till en minskad användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Jag är på det klara med att jordbrukarna naturligtvis också kan använda stallgödsel, men det förstår väl Ingvar Eriksson att vi inte har någon möjlighet att belägga sådan gödsel med en avgift. Därför fick vi avgiftsbelägga handelsgödseln. Jag tycker att ni ärligt skall studera de förslag till forskning och rådgivning som nu föreligger.

Jag tror att ni då kan vara överens med mig om att den avgift på handelsgödsel som har kommit till stånd på många områden har betytt ökad forskning och en större kunskap om de olika processer som finns i jordbruket, och som vi tidigare kanske litet har förbisett. Jag tror att vi alla skall finna att de här pengarna kommer att bli till stor nytta såväl för jordbruket som för det svenska samhället när det gäller att skapa en bättre miljö. Här har pekats på att en del av medlen går till försurningsforskning, men jag vill nämna att man just i dagarna har visat att det finns många privata brunnar som nu är försurade, och det är brunnar som befinner sig i områden där tillrinningen kommer från just jordbruksmark. Det är inget tvivel om att det på många håll i Sverige finns mark som är allvarligt skadad. Vi måste hjälpas åt att med alla de medel som finns komma till rätta med dessa mycket allvarliga miljöproblem, som så småningom kanske kan medföra skador på stora delar av det fina produktionsmedel i jordbruket som den svenska jorden är.

Fru talman! I jordbruksutskottets omfattande betänkande nr 13 om statsbudgeten för budgetåret 1986/87 berörs i relativt liten omfattning svensk livsmedelsteknisk forskning. Det särskilda avsnitt som behandlar dels proposition 74 och skrivelse 76 om jordbruks-, skogsoch miljöforskning m.m., dels anslaget till ett skogsoch jordbruksgenetiskt forskningsråd har sådana underrubriker som Jordbruksoch trädgårdsnäringsforskning, Forskning rörande skog och miljö och slutligen, på s. 83, Genetiskt centrum. Men, fru talman, det finns inte en rad som behandlar livsmedelsteknisk forskning. Trots att detta är djupt beklagligt är det kanske inte så märkligt. Det handlar delvis om gränsdragningsproblem när det gäller frågor som rör ett annat departements verksamhetsområde, men också — kanske främst — om den producentkooperativa industrins starka samhörighet med modernäringen. Industrin kan sägas ha kommit till för att det har legat i tiden att integrera framåt och tillgodose producenternas intresse, inte primärt att tillgodose konsumentintressena. Det må så vara, men det har naturligtvis påverkat utvecklingen, eller snarare bristen på utveckling, i svensk livsmedelsteknisk forskning, som med de höga krav vi i övrigt har på vår konsumtionsstandard borde vara ett stort och viktigt forskningsområde. Konsumtionsboomen talar man om i denna veckas nummer av Veckans Affärer. Men vet vi tillräckligt väl vad det är vi konsumerar? Hit borde också den mycket viktiga förpackning som i regel omger livsmedlen räknas. Den är avgörande för kvaliteten och för smakens bevarande en viss tid. Utan förpackning har livsmedlen mycket begränsad hållbarhet. Alla kan vi inte gå hem till bonden och dricka mjölken där för att få den färsk, men vi vill ändå att den skall smaka bra en vecka senare hemma i våra kök. På förpackningsområdet finns ingen direkt forskning. Packforskningsinstitutet i Helsingfors sysslar huvudsakligen med transportförpackningar. Lagen däremot betraktar förpackningen som livsmedel. En livsmedelsforskning borde därför egentligen omfatta livsmedelsforskning och förpackningsforskning i ett sammanhang. Den borde vidare vara förlagd i anslutning till den svenska förpackningsindustrins Mecka. Livsmedelsforskning som inte är knuten till viss industri förekommer väsentligen på tre platser i Sverige: Uppsala, Lund och Göteborg. I Uppsala finns lantbruksuniversitetet, som har en mycket omfattande forskningsoch försöksverksamhet med en djup tradition och internationellt respekterad kompetens över ett brett område, som täcker de flesta aspekterna av primärproduktion och djurhållning. På ett område har man där dessutom gått längre fram i livsmedelskedjan. Det gäller ämnet livsmedelshygien inom veterinärutbildningen. Ämnet grundar sig på integration och utveckling av olika biologiska discipliner av betydelse för livsmedlens beskaffenhet, såsom mikrobiologi, parasitologi, kemi osv. I Göteborg finns SIK — Svenska livsmedelsinstitutet, som är ett kollektivforskningsinstitut, vars kostnader delas mellan stat och industri. Det bedriver forskning och utveckling dels inom ett ramprogram, dels i form av uppdrag från industrin. Verksamheten är kopplad till undervisningsverksamhet på Chalmers tekniska högskola. Däremot verkar den inte vara relaterad till en mer omfattande livsmedelsforskningsbas på universitetsnivå. I Lunds naturvetenskapliga och tekniska högskola finns landets enda akademiska, livsmedelstekniska forskning att tala om. Där finns bl.a. avdelningar för livsmedelsteknologi, livsmedelsteknik, livsmedelskemi och en nyinvigd apparathall för försöksändamål. Det finns också en avdelning för industriell näringslära och en avdelning för industriell mikrobiologi. Vidare finns ett flertal livsmedelstekniken närstående verksamheter. Fru talman! Efter denna något rapsodiska genomgång synes det mig lätt att konstatera, att den livsmedelskompetens som är av direkt intresse för utvecklingen inom svensk livsmedelsindustri finns i Lund och Göteborg och att det lärosäte som svensk livsmedelsindustri har att förlita sig på när det gäller högre utbildning inom området och som är viktig för både konsumenter och studenter finns i Lund. Ur många synpunkter är det ändamålsenligt, då Lund och Lunds naturvetenskapliga och tekniska högskola har en i sammanhanget perfekt geografisk placering och är omgiven av tunga, svenska livsmedelsindustrier och andra industrier, beroende av livsmedelsteknisk forskning samt av industriella forskningsoch utvecklingsenheter inom angränsande områden. Med ”andra industrier” menar jag välkända företag som Alfa-Laval, Tetra Pak, Åkerlund & Rausing, Frigoscandia, Alfax etc. Den omedelbara närheten till forskningsbyn Ideon med möjligheter till nya samarbetsformer mellan universitetet och näringslivet endast bekräftar att där finns fysiska och kommunikativa fördelar som ingen annan högskola och inget annat universitet kan uppvisa. Dessa fördelar är av stort intresse för forskningsintensiv och forskningsberoende industri. I det sammanhanget kan konstateras att livsmedelsindustrins och annan industris beroende av vital universitetsforskning är välkänd och har behandlats i många andra sammanhang. Låt mig bara rekapitulera hur industrins beroende av vital universitetsforskning ser ut. 1. Det gäller såväl livsmedelsindustri som flera andra närbesläktade branscher, i vilka man återfinner bl.a. några av våra bästa exportföretag. 2. Industrin är för sin vitalitet beroende av direkta resultat från kvalificerad forskning. 3. Industrin är totalt beroende av att kunna rekrytera välutbildat folk. Kvalificerad utbildning kan endast ges vid institutioner, där aktiv forskning bedrivs. I samband med att livsmedelsdebattens vågor gått höga har det, åtminstone periodvis, blivit populärt att tala för ökade resurser till livsmedelsforskningen. Så snart potentiella anslagsmottagare vädrat detta, har det i vanlig ordning gällt att få den egna verksamheten att framstå som just livsmedelsteknisk forskning. Det är alltså inte tillräckligt att definiera behoven för svensk livsmedelsindustri som ”naturvetenskapligt orienterad forskning” eller än mindre som ”biokemisk-orienterad forskning”. Enligt min uppfattning är det endast vid LNTH som man har lyckats skapa den verksamhetsprofil på forskningen inom livsmedelsområdet som motsvarar det behov som svensk livsmedelsindustri har. Men, fru talman, det finns ett stort kvantitativt problem — den bristande medelstilldelningen. Det är i och för sig ett generellt problem inom utbildning och forskning, varför man bör se var satsningarna ger optimal utdelning. Men, så är inte alltid fallet, utan det finns en obalans i satsningarna. Sverige har ju traditionellt varit ett jordbrukarland, och det ställer sig därför naturligt att stora satsningar har gjorts för att hålla den s.k. modernäringen vital. Medelstilldelningen till Sveriges lantbruksuniversitet har varit relativt generös, vilket otvivelaktigt har haft positiva effekter på jordbrukets karaktär och effektivitet. Men med livsmedelsindustrins framväxt har samhället inte svarat med motsvarande satsningar på det nya området. Livsmedelsteknisk forskning har sorterat under ett annat departement än den traditionella, agrikulturella verksamheten, vilket har motverkat en naturlig och med utvecklingen synkron förskjutning av tyngdpunkten mot den industriellt orienterade forskningen. Medelstilldelningen till den tekniska livsmedelsforskningen har med tiden kommit att framstå som njugg i jämförelse med satsningarna på primärproduktionen. Detta förhållande torde numera vitsordas av alla parter. Även utredningar från Sveriges lantbruksuniversitet andas sedan några år tillbaka detta budskap. De slutsatser som i mer eller mindre klara ordalag har förkunnats av SLU:s talesmän är emellertid inte nödvändigtvis att större satsningar skall göras där det mest naturliga sambandet med industrin finns, utan det ser närmast ut som om en ”profilering” av tjänster på SLU till att bli mer livsmedelstekniskt orienterade vore att föredra. Detta kan vara en logisk och förståelig reaktion från företrädare för ett Alma mater, vars kraft och storlek man anser sig ha skyldighet att värna. Det är dock inte givet att det är det mest ändamålsenliga i ett vidare perspektiv. Svensk industri har behov av livsmedelsteknisk forskning — en verksamhet som måste vara förlagd till en teknisk högskola. Endast på en teknisk högskola finns studenter med erforderlig teknisk utbildning och endast där finns en forskningsmiljö, med alla de tekniska randdiscipliner som är nödvändiga för en framgångsrik verksamhet. Att inte ta till vara den kärna som finns vid Lunds naturvetenskapliga och tekniska högskola skulle därför innebära en kapitalförstöring och en förpassning av svensk livsmedelsteknisk forskning till internationellt bakvatten. Att bygga upp motsvarande kompetens vid en annan högskola skulle ta många år, och det skulle innebära att den forskningsbas på vilken flera exportindustrier stöder sig skulle börja vittra. Fru talman! Det är alltså enligt min mening av fundamentalt intresse för svenskt livsmedelsanknuten industri att livsmedelsforskningen i Skåne, där merparten av svensk livsmedelsindustri finns, får överleva, utvecklas och tillväxa.
Fru talman! I denna kammare finns det många hjärtan som slår mycket starkt för den livsmedelstekniska forskningen. Det gäller även forskningen i Skåne. Om föregående talare hade tittat i utskottets betänkande, skulle han ha sett att vi i utskottet beträffande ett genetiskt centrum ganska klart har sagt ifrån att satsningen i Uppsala på lantbruksuniversitetet och Uppsala universitet inte behöver stå i något motsatsförhållande till önskemålen om en satsning på växtmolekylär forskning i Lund när det gäller att ta statens resurser i anspråk. Båda dessa forskningscentra bör — vart och ett efter sina egna förutsättningar — kunna komma till stånd. Jag vill tillägga att jag kan hålla med om att den livsmedelstekniska forskningen kan ha svårigheter när det gäller att klara sig i kampen om budgetmedlen. Men så sent som för ett år sedan invigdes ju i Lund en helt nybyggd institution för just den livsmedelskemiska och livsmedelstekniska forskningen. Många av oss som sysslar med frågor på detta område hälsade detta med mycket stor tillfredsställelse. Vidare är det ju så, att Sveriges lantbruksuniversitet — både i Uppsala och i Lund — ingår i de samarbetsorgan som finns för universitet, samhälle och forskning. Jag tycker att det är mycket värdefullt att man på detta sätt binder ihop de olika delarna av forskningen. Det gäller då dels den forskning som bedrivs i nära anslutning till jordbruket och råvaruframställningen, dels den forskning som står närmare den mera tekniska användningen av jordbrukets råvaror.
Fru talman! Det var intressant att höra Grethe Lundblads förklaringar i samband med att hon talade om forskningens bristande resurser. Men det är ju inte forskningens resurser i och för sig som är intressanta utan det är hur jordbrukets resurser används vid övergången från produktionen till det industriella ledet. I det sammanhanget behövs olika insatser — även forskningsinsatser. I och för sig är det riktigt att man i utskottet — jag har naturligtvis läst betänkandet — inte lägger något hinder i vägen för ytterligare satsningar i Lundaregionen och i Skåne i övrigt. Men det viktiga i detta sammanhang är att den speciella profileringen på en livsmedelsteknisk forskning kommer till stånd och att man kan så att säga integrera framåt i forskningskedjan betydligt bättre än man för närvarande kan göra. Den typ av forskning som man i Uppsala är väldigt duktig på rör ju ett tidigare stadium i utvecklingskedjan. Nu måste man gå vidare med denna. Om man inte gör det i dagsläget, kommer den kompetens som finns på detta område att försvinna, och det tycker jag skulle vara utomordentligt olyckligt. Jag hoppas, i likhet med Grethe Lundblad, att de här satsningarna kommer till stånd inom mycket kort tid. Svensk livsmedelsindustri har nämligen ett klart behov därav. Om dessa satsningar inte görs, kommer kvaliteten på våra livsmedel inte att kunna förbättras i framtiden. Inte heller kommer vi att lyckas på den exportmarknad som många av oss ibland talar om.

Fru talman! Det skulle vara mycket att säga i anledning av denna jordbruksdebatt, med hänsyn till det läge som de svenska jordbrukarna befinner sig i, men eftersom denna debatt har tagit mycket lång tid skall jag avstå från detta. Jag skall i stället prata om en flerpartimotion, nr 609, som rör Gammelkroppa skogsskola från samtliga ledamöter i centern, moderaterna, folkpartiet och vpk i både Örebro och Värmlands län. Det finns också en socialdemokratisk motion, nr 613, som har ungefär samma yrkande. I flerpartimotionen yrkar vi att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna att Värmlands och Örebro läns skogsskola tilldelas medel i enlighet med betänkandet Högre skoglig utbildning så att utbildningskapaciteten om 24 skogsteknikerelever kan utnyttjas. 1984 tog staten ett ökat ansvar för skogsutbildningen genom ett till 300 000 kr. förhöjt anslag. Gammelkroppaskolan finansieras likväl till huvuddelen av bidrag från Värmlands och Örebro läns landsting. Dessutom deltar skogsbolag och andra medlemmar i stödföreningar i finansieringen. Den fortbildning av skogspersonal som här bedrivs har givit mycket goda resultat, och verksamheten har under den senaste treårsperioden mer än fördubblats. Genom den svaga skogskonjunkturen blir det svårare för huvudmännen att klara eller utöka utbildningen. Detta är dock i högsta grad nödvändigt, dels ur samhällelig synpunkt, dels givetvis även med tanke på skogsägarnas egen situation. Behovet av skogstekniker är mycket stort i hela landet. Gammelkroppaskolan har ökat intagningen från 15 till 18 elever. Eleverna kommer från hela landet och sprids efter utbildningen också ut över hela Sverige. Skolan arbetar nu med ett utvecklingsprogram som innebär en utökning av antalet elever från 18 till 24. Detta ligger helt i linje med den uppfattning som kom till uttryck i betänkandet Högre skoglig utbildning. Jag vill konstatera att vi i Sverige behöver fler skogstekniker. Det klagas många gånger på bristande skogsskötsel. Mer råvaror krävs. Konsekvensen av detta är givetvis att vissa saker måste klaras med statens insatser, och det gäller utbildningen. Utbildningen av skogstekniker vid Gammelkroppa har inte kostat staten mer än 17 000 kr. per elev 1985. Vid de statliga skogsinstituten var motsvarande kostnad 41 000 kr., dvs. en betydligt högre utgift för staten. Utskottet säger på s. 65 i betänkande 13, som vi nu behandlar: ”Utskottet delar motionärernas åsikt att en ökning av utbildningskapaciteten i nuvarande arbetsmarknadsläge framstår som önskvärd. Utskottet vill dock i sammanhanget framhålla att övriga finansiärer av skolans verksamhet — till vilka hör bl.a. flera skogsföretag — torde ha intresse och resurser att bekosta sådan kapacitetsökning. Motionerna avstyrks.” Det är en mycket besynnerlig slutsats som utskottet drar. Om man vill ha en bra och behövlig utbildning borde man ha tillstyrkt motionerna. Vi bör givetvis spara på statens utgifter, men här bedrar snålheten visheten — om den tesen gäller i något fall, så är det här. Genom en blygsam satsning skulle man åstadkomma mycken nyttig verksamhet, i stället för att man litar på att andra gör det. Det är inte så säkert att det blir så. De har själva sagt att de inte kan göra någonting, och då måste man enligt min mening dra konsekvenserna härav. Fru talman! Jag har fortfarande den förhoppningen att regeringen framöver ser till att Gammelkroppa får de pengar som behövs för utbildning av 24 skogsteknikerelever per år. På grund av den förhoppningen skall jag inte heller ställa något yrkande för tillfället. Pengar kan kanske ställas till förfogande genom särskilda insatser för Norrlandslänen. Utskottet pekar på denna möjlighet. I betänkandet står det ”Norrlandslänen”, men jag tar för givet att man också inbegriper skogslänen. Fru talman! Jag tänker avstå från andra inlägg i denna debatt och nöjer mig med att ansluta mig till de yrkanden som gjorts av Karl Erik Olsson och Lennart Brunander.

Fru talman! Får jag bara upplysa Bertil Jonasson om att vi har sett positivt på skogsteknikerutbildningen, men i den ifrågavarande regionen finns det ju en utbildningskapacitet. Vi har satsat på Skinnskatteberg. Men finns det behov av utbildning i Gammelkroppa, kan ju också de nuvarande intressenterna göra ytterligare insatser när det gäller kostnaderna för kapacitetsutökningen.
Fru talman! Det förhåller sig så, Håkan Strömberg — och det bör väl Håkan Strömberg veta, eftersom han kommer från de här trakterna — att det föreligger ett stort behov. Krav reses av skogsbolag, skogsägarföreningar, enskilda och andra på högre utbildningskapacitet. Många vill ha utbildning, men det är svårt att komma in. Man vill emellertid ta in fler elever. Då skall man väl utnyttja situationen och inte spela bort möjligheterna. Det är det som vi motionärer har velat framhålla. Jag säger ännu en gång att det rör sig om motionärer från samtliga partier, och motionärerna är från de ifrågavarande områdena. Jag vet inte om jag skall tolka det allra sista som Håkan Strömberg sade som att man kan vara villig att ställa pengar till förfogande längre fram eller ta pengar från annat håll för det här ändamålet. Är det på det sättet, Håkan Strömberg, är det bra. Annars skulle man missa en stor chans. Det bör man tänka på, innan det är för sent.
Fru talman! Bertil Jonasson skall tolka vad jag sade på följande sätt. Kommer det att finnas ett behov av skogsteknikerutbildning och det inte finns utbildningsplatser, är vi självfallet beredda att göra en satsning. Men i det här området finns, som bekant, utbildningskapacitet efter den satsning som gjorts i Skinnskatteberg. Därmed täcks behovet i just den mellansvenska regionen. Så länge kapaciteten inte är fullt utnyttjad, har vi ansett att det inte finns någon anledning att i nuvarande läge satsa ytterligare på Gammelkroppa.
Fru talman! Det råder, Håkan Strömberg, delade meningar om den saken. Till skogsskolan i Gammelkroppa kommer det många förfrågningar, och det finns stora krav på ytterligare utbildning. Det är detta som man får se på. Jag hoppas alltså att de som behandlar den här frågan skall kunna ta hänsyn till verkligheten. Då kommer väl skogsskolan också att få det stöd som den vill ha.

Prot. 1985/86:120 Herr talman! Låt mig först säga att jag i allt väsentligt kan instämma i Inga — 17 april 1986 Lantz anförande, men naturligtvis inte vad gäller de reservationer som hon B förs ( nämnde. Jag skall återkomma till det senare. Ostadsförsörjningen m.m. Herr talman! Jag skall ta upp de reservationer som fogats till bostadsutskottets betänkande och från punkt 4.10 kommentera de reservationer där vi från utskottsmajoritetens sida har en annan uppfattning än reservanterna. Reservationerna 44, 45 och 46 gäller bidrag för att främja åtgärder som syftar till att minska antalet outhyrda lägenheter och förbättra den sociala miljön i områden med stora uthyrningssvårigheter eller stora sociala problem. Det finns i dag två bidragsformer som har till syfte att minska antalet outhyrda lägenheter och förbättra den sociala miljön i de drabbade områdena. Det gäller dels de tidigare nämnda särskilda bidragen till åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter, dels boendemiljöbidrag. Erfarenheterna av dessa bidrag är goda. Det finns många exempel på att de statliga insatserna har stimulerat ett omfattande arbete ute i kommuner, bostadsområden, bostadsföretag, etc. Bostadsministern konstaterar i årets budgetproposition att det under de närmaste åren kommer att finnas ett behov av ett fortsatt statligt stöd till åtgärder i bostadsområden med en relativt stor andel outhyrda lägenheter. Med hänvisning härtill föreslår bostadsministern att de två bidragen ersätts av ett nytt bidrag med i stort sett samma inriktning som de tidigare bidragen. En nyhet är dock att det nya bidraget också skall kunna omfatta bostadsområden med stora sociala problem, som Inga Lantz var inne på tidigare. Det nya bidraget skall kunna lämnas både till traditionell miljöförbättring och till åtgärder som leder till en minskning av antalet outhyrda lägenheter, exempelvis genom ombyggnad eller annan användning. Här finns vissa regler. Det skall finnas minst 10 926 outhyrda lägenheter eller en årlig omflyttning på minst 30 20. Bidragsgivningen är i första hand begränsad till de allmännyttiga bostadsföretagen. Vidare skall ett åtgärdsprogram upprättas gemensamt mellan bostadsföretaget och kommunen. Vidare ställs krav på att kommunen lämnar ett bidrag som motsvarar minst hälften av det statliga bidraget, som för övrigt är maximerat till 4 500 kr. per lägenhet. För denna bidragsgivning föreslås en ram om 60 milj.kr. Herr talman! Oppositionens förslag är följande. Reservation 44 av moderaterna vill helt avveckla bidragen till förbättring av boendemiljön redan från den 1 juli 1986. Moderaterna vill heller inte att bidrag för bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter skall utgå efter den 1 juli 1986. I reservationen talas bl.a. om en snabbare övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Jag yrkar avslag på reservation 44. I reservation 45 har centerpartiet och folkpartiet enats. Man menar att här behövs ett statligt stöd till åtgärder men att det bör ökas till en större krets av fastighetsägare. Med andra ord bör man inte begränsa bidragsgivningen till att avse enbart de allmännyttiga bostadsföretagens fastighetsbestånd. Utskottsmajoriteten avvisar det yrkandet, och jag yrkar härmed avslag på reservation 45. Reservation 46 av moderaterna går på avslagslinjen. Vi känner väl igen 95 deras tankegångar. Moderaterna menar att inga nya pengar skall utgå till de här områdena och inga nya pengar till de sociala problem som Inga Lantz så vältaligt beskrev för en stund sedan. Regeringens förslag om förändringar i alla former avstyrks. Man frågar sig hur det i realiteten skulle gå om moderaternas förslag vann riksdagens gehör. Det är en besk medicin som herr Dahlberg och moderaterna här förordar. Jag yrkar avslag på reservation 46. Så kommer jag till reservation 47 av Tore Claeson. Vpk menar att det är en bra åtgärd att man lämnar pengar till miljöförbättringar men anser att de medel som här ifrågakommer är alltför blygsamma. Det var ju det Inga Lantz framförde i sitt anförande. Vpk kräver i sin motion och reservation att bidraget höjs från maximerade 4 500 kr. till 20 000 kr. per lägenhet. Vpk anser också att krav på kommunalt bidrag inte skall ställas som villkor för statliga bidrag, eftersom kostnaderna främst drabbar de kommuner som har stora ekonomiska svårigheter — allt enligt vpk. Vi socialdemokrater har funnit att vpk:s yrkande innebär att ramarna skulle sprängas. Den ram på 60 milj.kr. som finns för budgetåret 1986/87 skulle inte räcka till. Bl. a. därför avstyrker vi även reservation 47, inte minst med tanke på det finansiella läge som landet befinner sig i. Reservation 48 är egentligen en följdreservation. Det är moderaterna som avvisar att det över huvud taget skall utgå några pengar. Även här yrkar jag avslag. Reservation 49 vill avveckla de särskilda lokallånen. Vi menar att det alltjämt finns behov av sådana och avstyrker moderatoch folkpartimotionerna. Avslag på reservation 49. Reservation 50 gäller avveckling av förbättringslångivningen. Kjell A. Mattsson och Birgitta Hambraeus har reserverat sig och menar att förbättringslångivningen borde fortsätta ytterligare en tid. Utskottsmajoriteten menar att det bör vara möjligt att följa departementschefens förslag och avveckla förbättringslångivningen. Som bostadsministern framhåller i budgetpropositionen är efterfrågan på dessa lån ytterst begränsad. Det finns numera andra möjligheter att finansiera ombyggnadsoch förbättringsåtgärder med olika former av lån och bidrag än vad som var fallet när förbättringslånen ursprungligen infördes. Den begränsade efterfrågan har självfallet flera orsaker. När förbättringslånen infördes var kommunerna mycket aktiva i sina informationsinsatser beträffande möjligheterna att erhålla lånen. Det har medfört att stora delar av det undermåliga bostadsbestånd som då fanns har åtgärdats med hjälp av förbättringslån, och behovet av stöd har därigenom kraftigt minskat. En annan viktig orsak till att efterfrågan på förbättringslån är så begränsad i dag är pensionärernas förbättrade standard. De flesta ATP-pensionärer har i dag inkomster som gör att man inte är berättigad till förbättringslån. Detta faktum skall vi naturligtvis notera med stor tacksamhet. ATP-reformen gör sig ständigt påmind i de sociala frågorna, och det är bra. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att den minskade efterfrågan och de alternativa möjligheterna att finansiera ombyggnader gör att en avveckling av förbättringslånen inte behöver innebära att angelägna förbättringsåtgärder uteblir. Jag tycker att Birgitta Hambraeus och reservanterna i övrigt inte har tillräckligt med argument för att övertyga riksdagsmajoriteten om äktheten i deras argumentation. Utskottsmajoriteten delar bostadsministerns tankegångar och sluter upp bakom hans förslag. Vi tillför också statskassan inte mindre än 7 milj.kr. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på reservation 50. De övriga reservationerna, som nu kommer i tät följd — reservationerna 51, 52, 53 och 54 — är gamla moderatyrkanden som vi känner igen väl. Moderaterna förordar i sin kommittémotion en avveckling av bidragsgivningen för hissinstallationer i bostadshus redan fr.o.m. den 1 juli 1986. Moderaterna framhåller att risken för att kommunerna styr bidragen till vissa bostadsföretag är uppenbar och menar att detta är ett bidrag som bör finnas kvar för att stimulera och öka antalet hissinstallationer inte minst när det gäller äldre hus. För många äldre hyresgäster och för många kommuner i vårt land är detta en mycket angelägen åtgärd. I samma moderatmotion vill man göra vissa omdisponeringar mellan olika anslag, så som närmare preciseras i motionen och i reservationen. Vi säger från utskottet att det inte alls är meningsfullt att göra några omdisponeringar. Med det yrkar jag avslag på reservationerna 51, 52, 53 och 54. I reservation 55 vill man från folkpartiets sida att 1986 års ram för statsbidrag för hissinstallationer skall få utnyttjas under påföljande år, alltså år 1987. Vi avvisar det förslaget och säger att en utvärdering av bostadsförbättringsprogrammet kommer att redovisas redan under hösten 1986 och att frågor beträffande det fortsatta stödet till hissinstallationer lämpligen redovisas i samma andetag. Med den motiveringen yrkar jag avslag på reservation 55. Herr talman! När det sedan gäller bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns det en rad motionsyrkanden där man vill ha ökad medelstilldelning. Det är viktigt med statligt stöd till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Utskottets förslag innebär en ökning av ramen med 30 milj.kr. för perioden den 1 januari 1986-30 juni 1987 i förhållande till regeringens förslag. Här spär vi alltså på med statsmedel som innebär att vi i varje fall inte minskar budgetunderskottet. Det är ett dokumenterat behov som redovisas, och därför har vi enat oss i utskottet om att öka ramen med 30 milj.kr. Herr talman! Dessa 30 milj.kr. skall självfallet inte specialdestineras till Gamla stan, Göteborg eller något sådant. Finns det angelägna projekt i Korpilombolo, Smygehuk eller någon annanstans skall medlen fördelas rättvist ut över hela landet. Jag har velat markera detta från utskottets sida så att inte någon tror att det är som en del motionärer påpekar i sina motioner, att medlen skall gå till Gamla stan och ingenting annat. Herr talman! I budgetpropositionen föreslås att beslut om tilläggslån som avser åtgärder för att avhjälpa byggskador, byggfel, röta, fukt, mögel osv., ändra lägenhetssammansättning eller grundförstärka får meddelas inom en ram på 20 milj.kr. för första halvåret 1986 och inom en ram på 40 milj.kr. för budgetåret 1986/87. Här finns två motioner. Moderaterna vill att lånemöjligheterna för nämnda lägenhetssammansättning slopas fr.o.m. den 1 juli och att den därigenom frigjorda låneramen utnyttjas för lån till grundförstärkning. Omfördelningen inom ramen motive ras med att lägenhetssammansättningen inte skall baseras på de fastighetsekonomiska konsekvenserna av vissa stödåtgärder. Behovet av lån till grundförstärkningsåtgärder är dessutom mycket stort, menar motionärerna. Folkpartiet föreslår i sin motion att tilläggslån skall få meddelas inom en ram av 15 milj.kr. för första halvåret och inom en ram av 25 milj.kr. för budgetåret 1986/87. De medel som här frigörs, genom att tilläggslån inte längre beviljas för lägenhetssammansättningar, skall föras över till ramen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Herr talman! Den här frågan har vi tidigare behandlat i utskottet vid flera tillfällen och då slagit fast att tilläggslån bör utgå för ändrad lägenhetssammansättning, under vissa givna förutsättningar. Det finns ingen anledning att i dag ompröva vårt tidigare ställningstagande. Några nya omständigheter har inte dykt upp under resans gång. Därmed, herr talman, yrkar jag avslag på reservation 56. Här har för övrigt också centerpartiet hoppat på tåget och anslutit sig till moderatoch folkpartireservanterna. Av samma skäl yrkar jag avslag också på reservationerna 57 och 58. Moderaterna och folkpartisterna är kritiska till att regeringen har fullmakt att vidga ramarna på grund av arbetsmarknadssituationen. Regeringen har nu under en följd av år av riksdagen bemyndigats att överskrida beslutsramen avseende tilläggslångivningen, om det behövs av sysselsättningsskäl. Regeringens förslag att ramarna får överskridas av sysselsättningsskäl är vettigt och klart motiverat, och med det argumentet yrkar jag avslag på reservation 59. Reservation 60 gäller anslag till vissa lån till bostadsbyggande. Det är egentligen en följdreservation, i vilken centerpartisterna och moderaterna följer upp tidigare resonemang. Jag yrkar avslag även på reservation 60. Av samma skäl yrkar jag avslag på reservation 61. Så till den garanterade räntan. Departementschefen föreslår en extra upptrappning av den garanterade räntan, vilket beräknas medföra en minskning av statsutgifterna med ca 615 milj.kr. per budgetår. Detta har föranlett erinringar från samtliga partier. En del vill spara, andra vill inte alls spara. Det har avgetts fyra reservationer under punkten anslag till räntebidrag, reservationerna 62 av moderaterna, 63 av folkpartiet, 64 av centern samt 65 av Tore Claeson, vpk. Jag börjar med reservation 62 av moderaterna, i vilken de förslår en besparing som minskar anslaget med 2 065 milj.kr. Denna besparing säger sig moderaterna ha klarat genom följande åtgärder: Det är en besk medicin som moderaterna ger till de boende. Enligt Rolf Dahlbergs uttalande tidigare i debatten är dessa åtgärder ett led i moderaternas familjepolitik. Man frågar sig: Var skall barnfamiljerna bo, om moderaternas förslag vinner riksdagens gehör? Reservation 63 är avgiven av folkpartiet, som också vill spara, men bara 1 210 milj.kr. Den anslagsminskningen uppger man sig kunna åstadkomma genom att bl.a. införa ett nytt bostadsfinansieringssystem och genom ytterligare extra upptrappningar av de garanterade räntorna. Folkpartiet anser i sin motion att bostadssubventionerna bör reduceras kraftigt. Det finns flera skäl till detta, säger folkpartiet. Det statsfinansiella läget gör att stora besparingar är nödvändiga. Staten skall inte heller styra konsumtionen. Folkpartiet anser vidare att generella subventioner av detta slag är ineffektiva ur fördelningssynvinkel. Man frågar sig: Vart har den liberala bostadspolitiken tagit vägen? Det fanns en tid då vi var ganska överens och folkpartiet slöt upp kring de bostadssociala idéerna. Men det är bara att konstatera att folkpartiet i dag alltmer lutar sig mot de moderata kamraterna, och hand i hand vandrar man sida vid sida när det gäller dessa frågor. Reservation nr 64 av centern innefattar yrkandena 3, 4, 11 och 12 i centerns kommittémotion. Enligt denna reservation skall anslaget till räntebidrag minskas med inte mindre än 3 640 milj.kr. Fastighetsskatten finns också med i centerns besparingsförslag. Därmed kan vi konstatera att de tre borgerliga partierna gemensamt håller sig kvar vid sin utgångspunkt, dvs. att fastighetsskatten skall bort. Vi menar att fastighetsskatten behövs. Den har kommit för att stanna. Den är fördelningspolitiskt riktig och skapar en viss balans mellan de olika boendeformerna. Vi avvisar även centerns yrkande, och jag yrkar härmed avslag på reservation nr 64. Herr talman! Utskottsmajoriteten menar att samtliga borgerliga motionsförslag skulle leda till helt oacceptabla kostnadsökningar för de boende. Detta gäller samtliga förslag, vart och ett för sig, vilket utskottet också skriver. Utskottsmajoriteten slår vakt om den bostadssociala inriktning som hittills präglat bostadsfinansieringssystemet i vårt avlånga land. Dessutom, herr talman, får riksdagen tillfälle att inom rätt kort tid åter behandla dessa frågor då regeringen i höst väntas lägga fram den proposition som har utarbetats utifrån bostadskommitténs betänkande. I reservation nr 65 kräver Tore Claeson, vpk, mer pengar till räntebidrag. Han vill att detta anslag höjs med 900 milj.kr. Vänsterpartiet kommunisterna vill inte att det skall ske någon extra upptrappning av den garanterade räntan. Av budgetmässiga skäl yrkar jag avslag även på reservation nr 65. Reservation 66 avstyrks med de argument jag tidigare har berört. Jag yrkar därför avslag på reservation 66 även i denna del. Reservation nr 67 är en följdreservation, och även där yrkar jag avslag med den motivering jag tidigare har framfört. Under förutsättning att moderaternas reservationer nr 51, 52 och 53 vinner gehör yrkar de bifall även till reservation 68. Formellt yrkar jag därför avslag även på reservation nr 68. Herr talman! En del talare har tidigare i debatten efterlyst vad bostadsministern och regeringen egentligen gör. Jag tror att det var Rolf Dahlberg som efterlyste detta. Herr talman! Jag skulle vilja ge Rolf Dahlberg och hans kolleger följande svar. Regeringen är en grupp, och i den gruppen ingår bostadsministern. Regeringen bedriver självfallet ett lagarbete. Jag tycker att den sittande regeringen sköter sitt fögderi mycket bra, i motsats till vad de olika borgerliga regeringarna gjorde under perioden 1976-1982. Räntan och diskontot faller var och varannan vecka. Det beror delvis på regeringens förda politik. Prisfallet på olja och dollarns nedgång bidrar, men regeringens politik är en bidragande faktor. När de borgerliga satt i regeringsställning, vad hände då? Man höjde räntan var och varannan månad, inflationen var hög och hyrorna därefter. Herr talman! Jag har velat säga detta eftersom Rolf Dahlberg efterlyste det i sitt inlägg. Dessutom tycker jag att det är kutym att om det sitter en utredning med bred parlamentarisk förankring och arbetar — Rolf Dahlberg har själv suttit med i ifrågavarande utredning — skall inte regeringen i förväg lägga fram förslag i frågan. Bostadskommitténs förslag bör få en ärlig chans till remissbehandling. När remissvaren har inkommit skall regeringen komma till riksdagen med förslag. Det är en gammal tradition, herr talman, och den skall vi slå vakt om i det här parlamentet. Det var mitt svar till Rolf Dahlberg. Jag vill inte sticka under stol med att det finns problem. Det finns orosmoln på himlen när det gäller boendet, precis som Maj-Lis Landberg sade i sitt inlägg. Det finns tendenser och problem, framför allt i storstäderna, t.ex. i Helsingfors, som djupt oroar många i våra egna led. Men en hel del av dessa frågor har diskuterats tidigare i dag. Jag tycker att regeringen följer denna fråga med stor uppmärksamhet. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan i detta betänkande och avslag på de reservationer som är fogade till betänkandet. Sedan något om en reservation som jag inte har nämnt. Jag avser då reservation 35 som Inga Lantz tidigare varit uppe och talat om och som gäller konstnärlig utsmyckning av byggnader. Det är ju så, att lånetillägget redan har höjts. Inga Lantz säger själv att det är bra. Jag vill i detta sammanhang säga att utskottets värderade vice ordförande Oskar Lindkvist under en lång följd av år aktualiserat denna fråga. Äntligen har vi rott det här i hamn. Vi har kommit en bit på vägen när det gäller att klara den konstnärliga utsmyckningen av byggnader. Kanske återstår en del, som Inga Lantz här säger. Jag yrkar avslag även på denna reservation samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Orsaken till att jag begär replik i detta sammanhang är naturligtvis det sätt på vilket Magnus Persson här framställde frågorna och problemen. När det gäller upptrappningen av den garanterade räntan sade Magnus Persson att han måste yrka avslag på vpk:s förslag i reservationen. Av budgetmässiga skäl skall någon sådan upptrappning nämligen inte ske. Men då bortser Magnus Persson helt från det som han senare försökte ”inkassera” som någonting väldigt bra. Jag avser då de räntesänkningar som har skett och som — som jag tidigare sagt i debatten — har fått den effekten att mycket stora besparingar har kunnat göras när det gäller utgifterna för räntebidrag. Dessa besparingar är mer än tre gånger så stora som de besparingar man skulle göra genom en upptrappning av den garanterade räntan. Den tidigare statssekreteraren i finansdepartementet och tillika ordföranden i riksbanksfullmäktige Erik Åsbrink — vars uttalanden har valsat runt en del i pressen — har sagt i en intervju att konsumenterna själva nu måste bära ökade kostnader då det gäller bostäderna och att man nu måste slå in på en annan väg. Man måste nämligen spara pengar genom att dra in på räntebidragen till nya flerfamiljshus. Jag skulle vilja fråga Magnus Persson om han och socialdemokraterna i övrigt verkligen delar denna uppfattning. Jag tror att det vore mycket bra för den debatt som förs beträffande subventionerna i samband med bostadsstödet, om den saken kunde klaras ut. Sedan bara några ord om det som Magnus Persson sade om vårt förslag då det gäller förbättringar av bostadsmiljön och mera pengar för det ändamålet. Vi vill ju höja förslagsanslaget med 100 miljoner för att ge utrymme åt ordentliga förbättringar där det finns stora brister. Men jag har blivit uppmärksammad på att budgeten under kommande budgetår inte skulle komma att belastas i den utsträckningen.

Herr talman! Jag vill kommentera litet av det som Magnus Persson tog upp när det gäller socialt boende. Jag fick trefaldigt beröm av honom för mitt inlägg, men jag fick ändå inget bifall för vpk:s reservation. I framtiden kommer det att ställas nya krav på våra bostäder och bostadsområdenas utformning. Fortfarande planerar vi för gamla levnadsmönster, trots att vi egentligen vet att väldigt mycket har hänt i fråga om hur familjer i dag lever i vårt land. Vi planerar t.ex. inte utifrån det förhållandet att kvinnor i dag i motsats till tidigare förvärvsarbetar till nästan 90 96. I våra bostadsområden och bostäder tas ingen hänsyn till detta. Trots att alla är överens om att vi skall förbättra äldreboendet och möjliggöra för äldre att bo kvar i sina bostäder planerar vi inte för ett fungerande äldreboende. Då skulle vi satsa mycket mer på socialt inriktat boende. Vi planerar inte för det helt annorlunda samhälle som kommer att bli följden av den nya tekniken. Vi planerar inte för den ökande andelen småhushåll. I 80 26 av hushållen i Helsingfors bor en eller två personer. På Kungsholmen i Helsingfors är siffran så hög som 90 96. Om vi får mera fritid leder det till nya krav på våra bostäder. Det blir förmodligen följden av den nya teknikutvecklingen, som kommer att förändra vardagslivet för oss alla. Det är mycket långt kvar tills vi har ett socialt inriktat boende, byggt på ett gemensamt ansvar och byggt på att människor faktiskt behöver varandra, utbyte av varandra. Det är hög tid att förändra boendeformerna så att de passar nuvarande levnadsmönster och även de levnadsmönster som kommer att tvingas på oss. Nu utarmas i stället boendemiljön, t.ex. genom att affärer upphör. Det sker också en privatisering i våra bostäder, innanför den egna tröskeln, så att man skär av de viktiga grannkontakterna. Det är därför som jag har velat poängtera att det behövs nya boendeformer som vi kan leva och fungera i. Redan nu finns det stora befolkningsgrupper i bostadsområdena — barn och äldre människor — som står utanför yrkeslivet. Magnus Persson säger att man nog skall klara den konstnärliga utsmyckningen. Men det tar väldigt lång tid innan enprocentsmålet är nått. 0,4 96 av byggkostnaden är vad som i dag satsas på konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena. Därför är det viktigt att vpk:s förslag genomförs och att enprocentsregeln lagfästs. Det skulle också berika vår boendemiljö, kanske på ett annorlunda sätt men minst lika viktigt.

Herr talman! Magnus Persson berörde i sitt anförande de besparingar som vi i folkpartiet har angett i vår motion. Jag har tidigare redovisat de skäl som vi har anfört, inte minst statsfinansiella skäl. Vi har redovisat nödvändigheten av att skära ner bostadssubventionerna i ett tidigt skede, t.o.m. före valrörelsen. Vi tycker att man bör deklarera detta på ett klart och tydligt sätt. Det är nödvändigt att långsiktigt minska bostadssubventionerna, även i ett läge då räntan går ner. För att främja en långsiktig politik har vi redovisat några punkter där det redan nu måste göras en upptrappning. Vi går ju, Magnus Persson, tillsammans en bit. Ni är ju med till något över 650 milj.kr. när det gäller en extra uppräkning av den garanterade räntan. Folkpartiet går ytterligare en bit, eftersom vi tycker att det är en tvingande nödvändighet. Det är detta som vi pekar på i årets motion. Sedan har vi sagt att vi vill återkomma när bostadskommitténs betänkande är klart och remissvaren kommit in. Regeringen har ju också meddelat att det under hösten kommer att läggas fram en proposition, där regeringen ämnar redovisa konsekvenserna när det gäller besparingarna. Det framhålls också att det är värdefullt att diskutera bostadsfinansieringssystemet. Jag har uppfattat saken så, att även regeringen tycker att det är viktigt att se över den långsiktiga bostadsfinansieringen. Jag anser att det är en tvingande nödvändighet.

Herr talman! Vad som är orsaken till Magnus Perssons bitvis upphetsade och förvirrade inlägg nyss undandrar sig mitt bedömande. Den sakliga debatt som vi hade före middagspausen i dessa ärenden borde inte ha hetsat upp Magnus Persson till den milda grad att han beskriver de politiska motståndarnas olika förslag så konstigt som han gjorde i sitt inlägg.

Herr talman! Jag kan börja med Rolf Dahlberg. Det var inte upphetsning utan bara ett svar på frågan vad regeringen och bostadsministern gör. Jag försökte att i korthet redogöra för detta. Jag vill först kommentera vad Erling Bager yttrade. Erling Bager sade att folkpartiet av statsfinansiella skäl har velat ”backa” 1,2 miljarder kronor. Det är klart att skillnaden mellan 1,2 miljarder och 650 miljoner är mycket stor, eftersom det är utöver de 650 miljonerna som ni vill minska. Vi tror inte att det är socialt acceptabelt att gå denna väg. Till Inga Lantz vill jag säga att jag delar en hel del av hennes uppfattningar: beträffande det sociala boendet, bostädernas utformning och en viss brist när det gäller planeringen i vissa bostadsområden. Jag vet att man är bekymrad över det här inom departementet. Många känner en oro, och det har tillsatts arbetsgrupper för att just se efter om det är möjligt för statsmakterna att gå in på ett tidigare stadium, för att de boende inte skall isoleras, osv. Alla är medvetna om att det här finns en fara för kommersialism. När det gäller den konstnärliga utsmyckningen håller jag fast vid vad jag sade tidigare. Vi är en bit på väg och får väl se när vi kan mötas. Tore Claeson tog upp ett par frågor. Först upptrappningen av den garanterade räntan. Tore Claeson sade att diskontosänkningen gör att staten kan spara en hel del. Det är självklart, men vi vet ju att de totala subventionerna när det gäller boendet är astronomiskt stora. De pengar det här rör sig om får väl fördelas när bostadskommitténs betänkande är klart. Sedan till förslagsanslaget på 60 milj.kr. Jag sade tidigare att det skulle spränga ramarna. Naturligtvis är det en väsentlig skillnad om bidraget på 4 500 kr. per lägenhet skulle höjas till 20 000 kr. per lägenhet. Det finns inte medel för att klara en sådan höjning. Sist tog Tore Claeson upp statssekreterare Erik Åsbrinks uttalande om bostadsfinansieringen. Herr talman! Jag har hört talas om detta. Det har cirkulerat rykten bl.a. i massmedia. Låt mig få tillfälle att dementera ryktena. I den socialdemokratiska riksdagsgruppen har det aldrig diskuterats så långtgående förslag som det här har sagts. Om det är riktigt att detta uttalande gjorts så är det aningslöst. En radikal minskning av räntebidragen klarar ju inte allt. Cirka hälften av bostadssubventionerna torde utgöras av ränteavdragen, och jag tror inte det finns någon som i dag vill gå ut och säga att man skall ta bort de delarna. Jag vill med andra ord starkt dementera detta. Denna fråga har vi inte mött i våra överläggningar med departementschefen eller med gruppledningen. Jag förutsätter att Erik Åsbrink i den allmänna villervallan har blivit felciterad och att de rykten som sprids är osanna. Det är ett kort och ärligt svar. Uttalandet får stå för statssekreterare Erik Åsbrinks räkning.
Herr talman! Låt mig få börja med det sista. Jag noterar att vi har fått ett ordentligt besked från Magnus Persson. Jag skulle ha blivit förvånad om svaret inte hade kommit. Det är bra att man klarar ut dessa saker. Det kan inte bli fråga om att nu börja avveckla samhällssubventionerna till boendet och lasta över kostnaderna på bostadskonsumenterna på sätt som framgår av de intervjuer som har gjorts. Jag kan heller inte gå i god för hur riktiga dessa intervjuer är utan jag har bara läst dem och tagit uppgifterna från dem. När Magnus Persson säger att subventionerna till bostadssektorn är astronomiska och att det inte finns utrymme för att fortsätta vill jag bara erinra om vad jag sade i mitt inledningsanförande. Realt sett och omräknat i nuvarande penningvärde har bostadssubventionerna under senare år minskat med ca 7 miljarder kronor. Det har alltså inte skett någon ökning av bostadssubventionerna från samhällets sida utan det har skett en rätt stor minskning. Jag tycker det är angeläget att betona det därför att en sådan minskning skapar utrymme för insatser på olika områden, bl.a. i syfte att hålla boendekostnaderna nere, och det är väsentligt.

Bostadsutskottets betänkanden 14, 15, 16 och 17 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså bostadsutskottets betänkande 14 om anslag till allmänna samlingslokaler.

Herr talman! Statligt stöd till allmänna samlingslokaler har utgått sedan 1942. Under dessa dryga 40 år har befintliga lokaler rustats upp och nybyggnad har skett kontinuerligt. Många organisationer har i dag egna lokaler. Inrättandet av allmänna samlingslokaler har varit högt prioriterat ute i kommunerna, och den extra möjlighet till statsbidrag som tillkommit genom en ramvidgning för att öka sysselsättningen har inneburit att vi nu har ett stort bestånd av samlingslokaler med mycket god standard. Utnyttjandet av lokalerna är i många fall dåligt, och det är svårt för föreningar och stiftelser att klara ekonomin. Kommunerna har tvingats att gå in och ta över ansvaret för samlingslokalerna, och det utgör numera ofta en tung post i kommunernas budgetar. Att detta medför problem fick vi erfara i förra veckan, när TV visade ett reportage från ett Folkets hus som fått sitt kommunala bidrag minskat med 150 000 kr. Man hade en anläggning med ett antal samlingslokaler som förmodligen tillkommit eller rustats upp med statliga pengar, men där man nu saknade pengar till driften. Bekymren var stora för dem som hade ansvaret för detta Folkets hus. Med en alltmer krympande kommunal ekonomi kommer liknande situationer att uppstå allt oftare. På grund av det statsfinansiella läget som gör att vi måste spara föreslår vi moderater att man avvecklar stödet till allmänna samlingslokaler. Regeringen har dock begärt att vid behov få utvidga ramarna av sysselsättningsskäl. Det innebär att riksdagen skulle avhända sig möjligheten att pröva stödgivningens totala omfattning och dess inriktning.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

Herr talman! När man för första gången skall tränga in i statsbudgetens irrgångar kan man bli lätt förvirrad. Ett avsnitt som inte är helt lättförståeligt är t.ex. avsnittet B 10 i bostadsdepartementets del av budgetpropositionen som handlar om bidrag till allmänna samlingslokaler. Jag har i annat sammanhang något kritiserat informationen i bostadsfrågor. Då gällde det räntebidragen, men det visade sig att klarare besked var på väg. Kanske budgetpropositionen också kan bli något tydligare nästa år i det avsnitt som nu behandlas. Om man biföll folkpartiets krav i reservation 2 på att riksdagen och inte regeringen skall besluta om vidgade ramar, skulle en del av detta mål uppnås. Statsrådet hemställer om anordningsbidrag inom en ram på 30 milj.kr. och utrustningsbidrag inom 24 milj.kr. Dessutom skall riksdagen medge regeringen att överskrida dessa ramar om det behövs av sysselsättningsskäl. Med ett sådant förslag vet riksdagen mycket litet om storleken på de belopp man beslutar om. Budgetåret 1984 87, där totala utbetalningarna av bidrag beräknas till 90 milj.kr. Det totala förslagsanslaget för 1986/87 är 130 milj.kr. Det är viktigt, inte minst ur demokratisk synvinkel, att det finns goda samlingslokaler i våra kommuner. I det svenska klimatet kan möten och sammankomster utomhus sällan ordnas, och det är nödvändigt att under större delen av året ha tillräckliga lokaler inomhus. Vi är också väl försedda på de flesta håll. Kostnaderna har emellertid ökat kraftigt, och i många kommuner har de kommunala bidragen till samlingslokaler blivit, som Margareta Gard framhöll, en allt tyngre post. De statliga bidragen har ofta varit ett incitament till nyanskaffningar. Det är därför bra att bostadsministern aktualiserar den översyn av det statliga stödet som aviserades i förra årets budgetproposition, även om denna översyn — i avvaktan på arbetet inom riksorganisationerna — dröjer något. Totalt torde det sammanlagda och statliga kommunala stödet till samlingslokaler under innevarande budgetår kunna uppskattas till inemot 500 milj.kr. Det är således ett icke oväsentligt belopp. Folkpartiet motsätter sig dock inte att ett stöd även fortsättningsvis utgår till samlingslokaler enligt mom. 1—3 och 6—7 i bostadsutskottets betänkande nr 14. Däremot anser vi att om ramarna för bidrag skall vidgas av sysselsättningsskäl eller av andra skäl skall förslag föreläggas riksdagen och där kunna ställas mot andra angelägna projekt. Som jag redogjort för här är det betydande belopp som det kan bli tal om. Jag yrkar med detta bifall till reservation 2 avseende mom. 4—5.

Herr talman! Anslaget till samlingslokaler har funnits under ett antal år, 17 april 1986 och vi har på denna punkt haft ungefär samma konstellationer av politiska partier som vad som är fallet i detta betänkande. Jag vill slå fast att samlingslokalerna fyller en mycket viktig funktion, inte enbart för föreningslivet utan också för enskilda sammankomster. Jag vill vidare slå fast att förutsättningar för utbyggnaden av samlingslokalerna i vårt land upp till den standard som de i dag har har varit förekomsten av ett statligt finansieringsstöd liksom också ett engagemang från kommunalt håll för den samhällsservice som deras upprätthållande innebär. Vi tycker från majoritetens sida att motiveringarna härför är lika starka som tidigare och föreslår därför att regeringens förslag på denna punkt skall bifallas på samtliga avsnitt. Detsamma gäller beträffande diskussionen om vidgade ramar. Det skulle vara ganska svårhanterbart om regeringen skulle behöva gå till riksdagen i varje situation då den för sysselsättningens skull behöver ge tillstånd för byggnadsarbeten av skilda slag — det är ju inte bara samlingslokaler det är frågan om, utan motsvarande förekommer också på en mängd andra områden. Det skulle knappast vara en ens för riksdagen hanterbar ordning.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

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 14 behandlas stödet till allmänna samlingslokaler. För oss socialdemokrater har de allmänna samlingslokalerna i samhället en särskilt stor betydelse, vilket är väl omvittnat. Ett fortsatt statligt stöd till dessa lokaler är motiverat, då fördelarna med att folkrörelserna äger dessa är att ansvaret för en lokal skapar engagemang hos föreningarna och ger ett minskat beroende samtidigt som medlemmarnas ideella insatser minskar driftskostnaden. Det är denna frivilliga medverkan och samverkan som stimulerar och utvecklar människors ansvar och delaktighet i de gemensamma angelägenheterna. Många av våra samlingslokaler är nu i ganska stort behov av upprustning och av förbättrad tillgänglighet, och det skulle naturligtvis vara önskvärt om vi kunde avsätta större medel för det behov som finns, men det samhällsekonomiska läget i landet gör att detta inte är möjligt. Däremot måste det vara möjligt för regeringen att av sysselsättningsskäl få överskrida de ramar som riksdagen uppställer. Att moderaterna inte är beredda att ge regeringen ett sådant bemyndigande förstår jag — de vill ju helt avveckla anslag och stöd — men att folkpartiet inte vill tillstyrka är litet grand förvånande. Skälet till folkpartiets avslagsyrkande är att folkpartisterna vill att riksdagen skall fatta beslut i varje ärende. Ett sådant här bemyndigande har ju fungerat väldigt bra under 10-15 år. Varför skulle det inte göra det den här gången också?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

Herr talman! Nils Nordh säger att socialdemokraterna fäster stor vikt vid samlingslokalerna. Jag har märkt det, och jag kan förstå det. Men jag tror att det ligger mera på det känslomässiga planet än på sakplanet. Det har jag förmärkt många gånger. Jag tycker faktiskt inte det är riktigt tillfredsställande, Nils Nordh, att man ger vidgade ramar år efter år av sysselsättningsskäl. Riksdagen har på så sätt avhänt sig möjligheten att ha kontroll över utgifterna. Det tycker jag inte är särskilt tillfredsställande. Vi har också kunnat konstatera att de här summorna på grund av ramvidgningen är betydligt större än de anslag till samlingslokaler som riksdagen beslutat om. Det kan inte heller vara tillfredsställande.

Herr talman! Som Nils Nordh säkert hörde inser vi fuller väl betydelsen av samlingslokaler. Men just detta att anslagen kan rusa i väg hur som helst utan att riksdagen är inblandad vill vi inte vara med om. Det finns få arbetsområden där man har en så god bild av sysselsättningssituationen och eventuell arbetslöshet som inom byggbranschen. I varje fall i mitt län talade länsarbetsdirektören ständigt under februari och mars om den väntade arbetslösheten inom byggbranschen. Jag förmodar att det är likadant i andra delar av landet. Skulle man då inte kunna göra upp planer, så att man kan behandla en grupp av ärenden? Jag tycker inte alls att riksdagen skall behandla varje samlingslokal för sig, för så gör vi ju inte i andra sammanhang. Nog skulle vi kunna behandla kanske ett eller två paket under den ändå ganska långa tid på året som riksdagen sammanträder.
Herr talman! Det kan vara riktigt som Margareta Gard säger att det är av känslomässiga skäl som det för oss socialdemokrater är viktigt att slå vakt om samlingslokalerna. Vi har läst vår historia. Förr fick vi stå ute på landsvägarna och i vägkorsningar och hålla våra möten. Tack och lov har den tiden runnit ifrån oss! Det är bra. Det här bemyndigandet måste, som Kjell Mattsson sade, ändå vara ganska svårhanterbart. Låt oss ta ett exempel. Detta kan också vara ett svar till fru Hasselström Nyvall. Vi skiljs i riksdagen i början av juni och förväntar oss att återkomma någon gång i början av oktober. Under den här perioden stannar en hel del byggen, många av dem på grund av att nya inte har kunnat påbörjas i tid. Dessa arbetslösa byggnadsarbetare tvingas då att vänta på riksdagsmännens återkomst. Tänk vilken tid det ändå tar i denna kammare att behandla ett ärende och avgöra om man får överskrida ramen. Jag tycker att ett sådant förfarande är litet långsökt.
Herr talman! Jag tror faktiskt inte att socialdemokraterna i dag behöver stå i några vägskäl och hålla möten även om det statliga stödet till samlingslokaler avvecklas. Vi har gott om samlingslokaler i vårt samhälle, överallt i landet. Nu måste vi spara. Jag försökte exemplifiera med det som visades i TV från en ort där kommunen dragit in 150 000 kr. för en Folkets hus-förening. Man var mycket bekymrad över hur man skulle klara upp driften av Folkets hus. I den situationen är många samlingslokalägare i dag, på grund av att kommunerna har minskade resurser. Då kan det vara rimligt att vi också avvecklar det statliga stödet — låt vara under några år. Sedan får vi se hur det hela utvecklar sig. Något akut behov av fler samlingslokaler finns det faktiskt inte, Nils Nordh. Till sist vill jag säga att jag fortfarande tycker att riksdagen skall fatta besluten, när det rör sig om så mycket pengar som över 100 milj.kr. Så dålig framförhållning kan det väl inte vara att man inte kan vänta över sommaruppehållet på anslag?
Herr talman! Jag vill också säga till Nils Nordh att jag tror att det med god planering går att undvika sådana svårigheter. Om man ser efter när regeringen gav vidgade ramar 1984, finner man att det ena gången skedde under sommaruppehållet, nämligen den 23 augusti. Men den andra gången var det den 6 december, och då kunde faktiskt riksdagen ha varit inblandad.
Herr talman! Jag tyckte att jag sade i min förra replik, Margareta Gard, att den tiden tack och lov har försvunnit, och vi slipper stå i vägskälen och hålla sammanträden. Jag är medveten om att vi har ganska gott om samlingslokaler här i landet, men en hel del av dem är i stort behov av upprustning, framför allt på tillgänglighetssidan. Fortfarande är det många av våra Folkets hus och bygdegårdar som saknar möjlighet att ta emot handikappade människor. Detta är inte minst viktigt, när vi nu diskuterar situationen. Vidare förvånar det mig inte alls om den Folkets hus-förening som har fått med 150 000 kr. minskade bidrag från kommunen är bekymrad. Det måste man väl vara — hur skulle man klara det annars?

Herr talman! Liksom fallet varit under senare år har vi i moderata samlingspartiet även nu ett annat synsätt på byggnadsforskningens organisation och omfattning än vad regeringen har. Det faktum att vi har reservationer fogade till betänkandet betyder dock inte att vi är negativa till forskningen som sådan eller, som i detta fall, byggnadsforskningen. Vad frågan gäller är var, hur och av vem som forskningen skall bedrivas, samt hur mycket pengar som skall anslås. Vi har den uppfattningen att forskningen i så liten utsträckning som möjligt skall vara sektoriserad. Det är svårt att göra ekonomiska och andra avvägningar, om viss forskning ligger utanför universiteten och högskolorna. De prioriteringar som alltid måste göras försvåras om en helhetsbedömning inte kan ske. Därför har vi moderater föreslagit att byggnadsforskningen skall integreras i högskolans ordinarie forskningsverksamhet. Statens råd för byggnadsforskning skall gradvis avvecklas, och av den relevanta verksamhet som rådet bedriver kan en del föras över till annan huvudman. Övrig verksamhet kan läggas ner. Från moderat håll har också föreslagits att anslagen bör kunna minskas, dels mot bakgrund av vad jag nyss anfört, dels för att prioriteringar och besparingar i statens utgifter alltid måste göras. Det är inte självklart att alla hittillsvarande forskningsprojekt har varit nödvändiga. I varje fall kan säkert en hel del ske till lägre kostnad och i mindre skala. Herr talman! Jag avstår från att här exercera med anslagsbelopp. De återfinns i betänkandet, och de moderata reservationerna innebär en icke obetydlig besparing i förhållande till regeringens förslag, som stöds av utskottsmajoriteten. Jag vill till slut säga några ord om experimentbyggandet. Även här har vi ett likartat synsätt. Det behövs en prioritering även på detta område, och därför har vi föreslagit en viss minskning av anslaget. Reservationerna är ju ganska stora, och 24 milj.kr. finns över sedan föregående budgetår. Därför har vi föreslagit en viss neddragning av detta anslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i bostadsutskottets betänkande 15.

Herr talman! Forskning är ett honnörsord för folkpartiet. Ökade satsningar på forskning anser vi vara en av de nödvändiga vägarna för att nå tillväxt i svensk ekonomi. I folkpartiets högskolemotion har vi t.ex. föreslagit en förstärkning av anslaget med 120 milj.kr. När det gäller byggforskningen har vi däremot av flera skäl ansett att ramen kan minskas med 20 milj.kr. till 138 milj.kr. 1. Statens råd för byggforskning kommer troligen att få räkna med minskade resurser för nästa treårsplan, som börjar budgetåret 1987/88. Det är därför inte orimligt att börja neddragningen redan budgetåret 1986/87. 2. Ökad samverkan med byggsektorns intressenter, t.ex. Svenska byggbranschens utvecklingsfond, i forskningsoch utvecklingsfrågor borde kunna minska statens insatser. Forskningen kan då också få en mer praktisk inriktning. 3. Mer samarbete med olika organisationer utanför själva byggforskningsrådet, t.ex. Kvinnors byggforum, kan ge många praktiska synpunkter. 4. Den kraftsamling som ägde rum med och omkring Bo-85 bör också kunna dämpa behovet av medel under det närmaste året. Till sist: Det statsfinansiella läget gör att en hårdare prioritering av vilka projekt som får statens stöd måste komma till stånd. Herr talman! Med dessa skäl som bakgrund yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 7 i betänkande 15 från bostadsutskottet. I övrigt tillstyrker vi från folkpartiet utskottets förslag.

Herr talman! Det har under senare år skett en markant förändring av hushållsstrukturen. I flerbostadshusen fortsätter andelen små hushåll att öka. År 1980 bestod 79 96 av hushållen av en eller två personer. I dag är andelen säkert ännu högre. I en undersökning av stockholmarnas levnadsförhållanden redovisas att enpersonshushållen är 49 26 och att enoch tvåpersonershushållen är 80 26 av alla hushåll. I innerstaden utgör småhushållen 90 96. På Kungsholmen utgör enpersonshushållen 68 70. Pensionärerna är en stor och växande grupp. I dag är mer än 1,4 miljoner människor 65 år eller äldre. Av dessa bor nära 90 Yo i egen bostad. Det beror mycket på hur miljön är utformad och hur hemtjänsten fungerar, om de gamla skall kunna bo kvar i sin invanda och trygga miljö. Särskilt markant har utvecklingen mot mindre hushåll varit i storstadsområdena. Eftersom inflyttningen till de stora städerna har tagit fart igen, finns det all anledning att just i storstadsområdena vara medveten om den ändrade hushållsstrukturen, och också om det ändrade livsmönster som följer av ändrade samlevnadsformer och en växande andel äldre människor. Bostadsområdena och bostädernas utformning kommer att öka i betydelse i framtiden. Den nya tekniken får återverkningar på samhällets alla områden, på människors vardagsliv i alla dess former. Hur våra bostadsområden utformas, med inre och yttre liv, kommer att få stor betydelse för människors välbefinnande eller ohälsa. Det finns undersökningar som pekar mot att en mycket stor arbetslöshet blir följden av rationaliseringen och datoriseringen med anledning av den kommande mikroelektroniken. Det ställer förstås nya krav på våra bostadsområden. Om 15-20 år kan vi vara där, och det gäller att redan nu börja planera för nya livsformer. Detta säger jag alldeles oberoende av att vi redan i dag måste inse att nya livsmönster har vuxit fram. Bostadsområdena är numera centrum för vardagslivet för barn och unga och för dem som inte har ett yrkesarbete. Nya boendeformer måste prövas! Redan i dag pågår det en rad experiment och försök där nya boendeformer prövas. I många kommuner har man valt att samordna servicehus för äldre med vanliga lägenheter. De boende får använda husets gemensamma utrymmen på kvällar och helger. På andra håll öppnas dagcentralen för alla på kvällar och helger. I Upplands Väsby och Landskrona finns det små flerbostadshus med fem-sex lägenheter och en rad gemensamma utrymmen. De kan ses som ett komplement till de många storfamiljer som hittills har fått nöja sig med t.ex. nedlagda skolor och ålderdomshem eller stora villor. Det man söker är bostäder lämpliga för 10-20 människor som vill dela på arbetet med barn och hushåll och skötseln av hus och trädgård. I många fall vill man också hitta ett alternativ till kärnfamiljen, ett alternativ som ger större gemenskap. En mellanform mellan de stora kollektivhusen med service och storfamiljen har utvecklats av den s.k. BIG-gruppen med stöd från byggforskningsrådet. BIG, som betyder bo i gemenskap, består av 15-40 hushåll som förutom sina alldeles privata bostäder också förfogar över gemensamma utrymmen och gemensam utrustning. De privata lägenheterna har gjorts mindre än normalt, och sedan har ”överskottet” lagts samman till de gemensamma utrymmena. På så sätt får man gemensamt mycket större resurser än man skulle ha haft som enskilda hushåll. I ett BIG-hus är basen för gemenskapen det gemensamma arbetet med matlagning och skötsel av hus och utemiljö, precis på samma sätt som i storfamiljerna. Under de senaste åren har flera kollektivhus som utgår från BIG-idéerna kommit till, antingen genom nybyggnad eller också genom att gamla hus har byggts om. Det äldsta BIG-huset, i Göteborg, har nu fungerat i fem år. Dessutom finns det BIG-hus i Malmö, Lund, Landskrona, Helsingfors, Uppsala och Örebro. Fler är dessutom under planering. Från dessa olika experiment kan inspiration och erfarenheter hämtas. Men detta fordrar att kunskapen om och erfarenheterna av dessa genomförda projekt sprids till berörda parter. Då tänker jag på de boende, på beslutsfattare, arkitekter, bostadsföretag och byggare. Det behövs ett riktat stöd till kollektiva boendeformer, satsningar på erfarenhetsåterföring och information och fler försök med nya boendeformer. Det starka intresse som finns för nya sätt att bo visar att det är dags att tänka om. Politiker, bostadsföretag och arkitekter måste vara lyhörda för de drömmar om gemenskap och delat ansvar som så många människor bär på. De måste lyssna på de många kvinnor som vill ha ett samhälle som gör det möjligt att orka med både yrkesliv och barn. Kollektivhusen är ett stort steg mot ett mänskligare och bättre boende. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Den som har ägnat litet tid åt att studera dessa frågors hantering under senare år här i riksdagen kan ganska snabbt konstatera att årets handläggning inte innehåller särskilt mycket nytt. Herr talman! Det finns kanske ändå skäl att något kommentera reservationerna. Låt mig börja med reservation 4 från folkpartiet. I reservationen sägs: ”I arbetet med BFR:s kommande treårsplan förutsätter utskottet vidare att förslag utformas om hur ytterligare neddragning av resurserna skall kunna göras utan att väsentliga samhällsintressen blir lidande.” Ingrid Hasselström Nyvall använde en liknande formulering. Hon sade: Eftersom man skall pinas om ett antal år, låt oss då starta pinan litet tidigare. Det var den slutsats man kunde dra av den delen av anförandet. Jag vill ställa en fråga. Om man nu säger att väsentliga samhällsintressen inte skall bli lidande, skall detta då tolkas på det sättet att byggforskningsrådet i dag enligt reservanternas uppfattning sysslar med sådant som man inte betecknar som samhällsintressant? Herr talman! Det finns även skäl att på vanligt sätt något resonera med Bertil Danielsson. Jag gör det främst med hänvisning till reservation 2. I den reservationen gör moderaterna nämligen två intressanta konstateranden. I det andra styckets första mening säger man att statens råd för byggnadsforskning gradvis skall avvecklas. Sedan fortsätter man: ”Ansvaret för den relevanta verksamhet som rådet bedriver kan därmed flyttas över på andra huvudmän, och då i första hand högskolorna. Övrig del av rådets nuvarande verksamhet kan läggas ned.” Det bör rimligtvis leda fram till att man ber Bertil Danielsson presentera det som han inledde med att tala om, nämligen att moderaterna har ett annat synsätt. Jag hoppas att detta synsätt är genomtänkt. När moderaterna säger att statens råd för byggnadsforskning först skall avvecklas, förs tankarna snabbt till något annat, nämligen att det kan finnas något som är bra i verksamheten. Det skall då finnas kvar och läggas på andra huvudmän. Men den övriga verksamheten skall alltså läggas ned. Jag vill därför säga följande till Bertil Danielsson. Om moderaterna nu har ett annat synsätt genomtänkt och färdigt, ge då ett exempel på den verksamhet som byggforskningsrådet i dag bedriver som enligt moderaterna kan anses relevant! Men ge oss också ett exempel på det som ni anser kan läggas ned! Litet längre ner i samma reservation tar moderaterna upp frågan om teknikorienterad forskning. Det är då mycket enkelt att göra en logisk kullerbytta och stanna inom det snäva teknikmässigt avgränsade området. Det gör man verkligen här. Man säger nämligen att den teknikorienterade forskningen är något som byggsektorn och byggproduktionen skall sköta. Jag vill fråga Bertil Danielsson: Finns det inte något i er föreställningsvärld som säger att det som är teknikorienterat kan få sociala konsekvenser? När hade ni tänkt att man skall väga in de sociala konsekvenserna? Menar ni att byggproduktionen och byggsektorn skall göra det?
Herr talman! Per Olof Håkansson riktade ett antal frågor till mig om vårt sätt att se på byggforskningen. Själv gav han inte någon vägledning om vilka överväganden han och övriga socialdemokrater gör när det gäller att bedriva den här verksamheten. Jag säger detta med tanke på hur verksamheten hittills har varit organiserad. Men det kanske kommer ett svar i nästa inlägg. Det sägs att vi har ett annat synsätt. Ja, visst har vi det. Jag föreställer mig — och jag tror att det är en korrekt beskrivning — att Per Olof Håkansson anser att forskning och verksamhet av den här arten endast befrämjas genom anslag av statliga medel. För att över huvud taget någonting av värde skall kunna produceras tycks det vara en grundförutsättning att statliga pengar och skattemedel satsas, men så är det faktiskt inte. Åtskilligt, för att inte säga huvuddelen, av det som produceras i det moderna samhället har framkommit utan statliga bidrag och stöd. Det finns inte något absolut samband mellan de belopp som anslås till vissa projekt och den innovationsverksamhet som pågår i samhället. Per Olof Håkansson säger att vi vill avveckla verksamheten som sådan. Nej, det är inte riktigt så. Vad vi vill avveckla är BFR:s verksamhet — och det är en viss skillnad. Forskningen som sådan skall inte försvinna. Vi anser dock att den form som verksamheten för närvarande har inte är den bästa. Det finns åtskilligt som kanske skall leva vidare. Men avvägningarna och bedömningarna när det gäller vad man skall forska i skall göras mot bakgrund av annan forskning som bedrivs vid högskolor och universitet. Där får man avgöra vad som är värt att bevara. Vi vill alltså avveckla organisationen, inte forskningen som sådan. Det tror jag att Per Olof Håkansson upptäcker om han studerar vår reservation litet närmare.

Herr talman! Per Olof Håkansson tog upp frågan om neddragningarna. Han säger att vi vill göra pinan längre. Jag tror inte att man behöver pinas så förfärligt mycket. Om man vet att man framöver får något mindre bidrag, kan man inte starta med det mest exklusiva och det dyraste. Säkerligen går det att göra en väsentlig samhällsinsats med de 138 milj.kr. som finns kvar. Per Olof Håkansson undrar om vi i folkpartiet inte tycker att byggnadsforskningen är samhällsintressant. Självfallet tycker vi det. Men jag tror att man skall pröva många olika vägar. Kanske skall man söka åstadkomma mer samarbete med den praktiska forskningen, vilken många inte anser vara någon forskning. Man anser att ordet forskning är för fint. Det går att dra paralleller med sjukvården. Förr var det ju bara läkare eller annan medicinskt utbildad personal som skulle forska. Men i dag vet man att den s.k. omsorgsforskning som sjuksköterskorna kan bedriva, t.ex. inom vården, är väl så värdefull. Jag tror att det finns många likheter. Just det som Inga Lantz tog upp här — jag avser då hennes uttalanden om de förändrade formerna för boendet, den förändrade familjestrukturen och många sociala problem i detta sammanhang — anser jag inte vara någonting som behöver höra till byggforskningen. Sådana här frågor bör kunna inrymmas på helt andra områden, t.ex. vid universitetens sociologiska enheter. Jag håller med Bertil Danielsson. Han säger nämligen att det inte alltid behövs statliga bidrag för att ett projekt skall vara intressant. Jag tror dock att byggforskningsrådet är en väldigt viktig stimulansfaktor. På s. 88 i propositionen står det litet om vad byggforskningsrådet tycker efter att ha utvärderat byggforskningsprojekt: ”Det allmänna intrycket är en något ojämn men genomsnittligt god standard. ——-- I flera fall påpekas negativa konsekvenser av en oklar gränsdragning mellan forskning, utveckling och utredning samt av osäkerheten om projektets avnämaroch läsekrets.” Här kanske det finns saker att titta på, varigenom staten kan besparas väsentliga belopp.
Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall gör en våldsam omtolkning av sin egen skrift och sin egen argumentation. Det är ingen som har talat om att pinan skall göras längre. I mitt resonemang om pina utgick jag från att ni säger att medlen skall dras ner den kommande treårsperioden och att minskningen därför kan starta litet tidigare. Det bekymmersamma är den minskade tilldelningen av medel. Bertil Danielsson gjorde ett elegant, klassiskt debattrick, när han påstod att jag hade sagt att det skulle anslås statliga medel och att det var helt nödvändigt för forskningen. Det var inte alls det vi diskuterade. Vad är det som hindrar att en icke statligt finansierad forskning kommer till stånd? En sådan forskning kan öka hur mycket som helst, Bertil Danielsson. Det vore bra om Bertil Danielsson och andra tog reda på hur många samarbetsprojekt som i verkligheten bedrivs av BFR m.fl. Jag kan förstå att Bertil Danielsson måste ta till detta debattrick och säga att jag ställde många frågor. I grunden var det bara två frågor, och jag skall begränsa mig till att återkomma med den ena. Bertil Danielsson inledde sitt första anförande med att säga att vi har olika synsätt. När han presenterar sitt anförande på detta sätt, utgår jag från att han har ett genomtänkt synsätt som hänger ihop. Vad anser moderaterna är relevant i den verksamhet som byggforskningsrådet i dag bedriver? I reservationen säger moderaterna: ”Övrig del av rådets nuvarande verksamhet kan läggas ned.” Vad är det som enligt moderaterna kan läggas ner inom byggforskningsrådet? Vi måste klara ut detta — Bertil Danielsson kan inte bara säga att det är en uppgift för universitet och högskolor. Om ni moderater har ett synsätt, som Bertil Danielsson påstår att ni har, presentera då vad det är som skall läggas ner i rådets nuvarande verksamhet!
Herr talman! Jag försökte klargöra, att om man vet att man har att vänta något mindre resurser framöver behöver man inte starta de allra dyraste projekten — då blir det en minskad kostnad redan på det här stadiet.
Herr talman! Per Olof Håkansson återkommer till begreppet synsätt. Jag har redogjort för det synsätt som vi moderater har på forskningens inriktning och omfattning. Har man ett annat synsätt än det som Per Olof Håkansson anser vara det riktiga, betyder det inte att man omedelbart och i detalj skall tala om vilka forskningsprojekt som skall finnas kvar och vilka som skall läggas ner. Det inbegrips icke i begreppet synsätt. Jag kan inte föreställa mig att någon i denna kammare vill vara med om att göra en lista på de forskningsprojekt som skall ha stöd i varje enskilt fall. Det är inte på det sättet som riksdagen utövar sin verksamhet i dessa hänseenden. Det anslås pengar till olika institutioner och råd, exempelvis byggforsknings rådet, och de har sedan möjlighet att avväga de olika alternativen att använda sina pengar. Jag har också blivit uppmanad att ge ett exempel på vad som är relevant forskning och icke relevant forskning. Man skall vara mycket försiktig med sådana uttalanden. Vi är väl i denna kammare amatörmässiga när det gäller forskningens innersta kärna, och jag vill därför absolut inte ge något exempel. Helt amatörmässigt kan jag medge att jag hyser en viss tvekan inför ett exempel som har omnämnts i massmedia under den senaste tiden. Det gäller forskning beträffande städning av badrum. Det är säkert angeläget att man får klart för sig på vilket sätt man skall städa badrum, men jag är kanske litet tveksam till om detta måste kosta en halv miljon kronor. Det är möjligt att det är korrekt. Jag kan inte bedöma detta, men det finns nog anledning att sätta ett frågetecken i det här sammanhanget. Detta kan vara ett exempel på forskning som man från amatörmässiga utgångspunkter kan känna en viss tveksamhet inför. Därför tror jag också att det synsätt som vi har presenterat här har en viss relevans.
Herr talman! Nu gav Bertil Danielsson prov på en mycket klädsam blygsamhet. Han utnämnde sig till amatör, och det må han väl göra. Jag konstaterar bara att vad som skrivs i reservation 2, andra stycket, icke står i samklang med vad Bertil Danielsson nu sagt. Stycket innehåller nämligen en mycket exakt och precis genomgång av vad som är relevant och vad som inte är det i den nuvarande verksamheten. Bertil Danielsson sade att man inte kan ha exakta uppfattningar beträffande framtiden, men vi diskuterar inte framtiden. Ni utgår ifrån en bedömning av det som pågår. Sedan säger ni att en del är relevant, medan en del inte är det. Därefter kom Bertil Danielsson med ett exempel kringgärdat av en mängd reservationer. Jag vill bara konstatera att man helt enkelt är ute efter att riva ned byggforskningsrådet. Litet längre fram i reservationen röjer man kanske sina innersta tankegångar. Det står att byggsektorn och byggproduktionen själv skall klara av detta. Då återkommer jag till det som i detta sammanhang anses vara teknikorienterat. Man får inte dra gränsen på det som sker, eftersom det hela också har sociala konsekvenser. Jag konstaterar att Bertil Danielsson precis som för ungefär ett år sedan — kanske precis som tidigare — är rätt tomhänt när det gäller vad man egentligen vill göra med forskningen. Framför allt är man mycket tomhänt beträffande den substans som man borde ha bakom de argument som man för fram i reservationen.
Herr talman! Bertil Danielsson sade mycket riktigt att vi naturligtvis inte kan göra upp en lista över lämpliga och inte lämpliga forskningsprojekt. Sedan gav Bertil Danielsson ändå ett exempel. Nu råkade han emellertid välja ett mycket olyckligt exempel. För det första arbetade man med forskningsuppgiften vid ett universitet och inte i byggforskningsrådet. Det gällde en doktorsavhandling som lades fram vid ett universitet. I avhandlingen behandlades städning av badrum. För det andra måste jag säga att jag har svårt att tänka mig ett mer lämpligt område för byggforskningsrådet när det gäller teknisk utformning. Här gäller det ett försök att äntligen lösa problemet med dessa svårstädade och ohygieniska badrum som vi fortfarande producerar. Det måste kunna vara en uppgift för byggforskningsrådet att man verkligen forskar fram, tillsammans med praktiker, praktiska lösningar där forskning inte precis är vetenskapligt uppställande av hypoteser, osv. I stället kan man tänka systematiskt och försöka finna praktiska lösningar tillsammans med lokalvårdare och praktiker. Det är, som sagt, ett mycket lämpligt område för byggforskningsrådet.
Herr talman! Även jag begärde ordet med anledning av Bertil Danielssons påhopp på forskningen om hur man underlättar städning av badrum. Visserligen sade Bertil Danielsson att han angrep det hela ur en amatörmässig synvinkel, men icke förty menade han att detta var en fullständigt onödig forskning. Jag hävdar motsatsen och vill försvara just den här typen av forskning. Den är viktig. Är det därför att det är kvinnor som utför städningen av badrum som Bertil Danielsson tycker att det är en irrelevant forskning? Jag skulle vilja se mer av projekt som underlättar vardagslivet för både män och kvinnor.
Herr talman! Jag avstod i mitt senaste inlägg från att närmare kommentera Bertil Danielssons resonemang om detta forskningsexempel, men när nu såväl Birgitta Hambraeus som Inga Lantz har gjort det kan jag bara varmt instämma i vad de sagt. Att jag inte kommenterade saken berodde närmast på att jag tog fasta på att Bertil Danielsson sade sig vara en amatör.
Herr talman! Det är glädjande att vi har proffs i kammaren — på städning av badrum i varje fall. Vad jag sade var att man kan vara tveksam till vissa projekt när man har uppgift om att ett angeläget forskningsområde kostar så mycket pengar. Jag är inte säker på att det måste kosta en halv miljon att undersöka dessa saker. Det faktum att det möjligen är vid ett universitet man har gjort avhandlingen hindrar inte att vi skall vara tveksamma och rikta kritik även mot den typ av forskning som bedrivs vid universiteten. Det är inte absolut knutet till BFR. Man kan ha synpunkter även i det sammanhanget. Ett annat exempel, där man kan vara litet fundersam är när det gäller uppgifter som har framkommit om hur lekplatserna utnyttjas. Efter möda konstaterar man att lekplatserna utnyttjas mera under dagens ljusa timmar och även när det är mer än +10”. Det är givetvis av värde att få veta detta. De här forskningsprojekten kanske måste bedrivas även i fortsättningen. Vår utgångspunkt är att man skall göra en samlad bedömning av andra projekt tillsammans med dessa, och det kan man göra bättre om verksamheten är sammanhållen vid universitet och högskolor.

Herr talman! Statens insatser till energibesparande åtgärder har varit omfattande. Det är fråga om flera miljarder kronor under årens lopp. Från moderat håll har under flera år hävdats att dessa bidrag har varit för rundhänt tilltagna. Vi har sagt att visst är det bra att bringa ner energiåtgången i våra bostäder, och visst behöver Sveriges oljeberoende minska, men vi har samtidigt sagt att mycket av sparåtgärderna skulle ha tillkommit även utan statligt stöd. Våra krav på mindre anslag har dock tillbakavisats. Nu visar det sig emellertid att vi inte haft så fel. Statens energiverk har i en rapport redovisat att endast ungefär 25 96 av de totala energihushållningsåtgärderna i småhusen har genomförts med statligt stöd. Tre fjärdedelar har alltså tillkommit utan bidrag. Det har helt enkelt varit så att det varit lönsamt för den enskilde husägaren att satsa på energihushållning även utan stöd. Oljan, eller vilket energislag som nu har använts, har varit så dyr att det varit direkt lönsamt. Många miljoner kronor av skattemedel har alltså anslagits i onödan, skulle man kunna uttrycka det. Nu tycks även socialdemokraterna inse detta. Anslagen dras ner alltmer. Men vi anser att detta inte är tillräckligt. Vi menar att anslagen omgående, dvs. från den 1 juli 1986, bör avskaffas. Inte nog med detta. Tidigare anslag som inte förbrukats och som alltså inte kommer att gå åt bör kunna återföras till statskassan. Det rör sig om 50 milj.kr. På samma sätt går det att göra med de medel som reserverats för information och utbildning, som finns med i det här betänkandet. Där kan ungefär 25 milj.kr. återföras, som om våra förslag bifalles inte kommer att gå åt. Vår uppfattning är att den information och den utbildning som regeringen vill anslå särskilda pengar till helt säkert kan komma till stånd och bedrivas i tillräcklig omfattning inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamhet. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna i bostadsutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Som framhållits i reservation 1 från folkpartiet och moderaterna till betänkande nr 16 från bostadsutskottet har det statliga stödet till energisparåtgärder avtagit i betydelse under de senaste åren. Sparåtgärder har varit tillräckligt ekonomiskt intressanta utan extra stimulans från staten. Folkpartiet anser därför att energisparbidragen bör avvecklas från den 1 juli i år. Detta betyder ingen besparing i 1986/87 års budget, då där finns medel reserverade som bedöms överstiga de utbetalningar som blir aktuella. Men redan från budgetåret 1987/88 beräknas det bli en årlig besparing av ca 200 milj.kr., ett inte oväsentligt belopp i statsbudgeten. Det bör i detta sammanhang också påpekas att statligt räntestöd liksom tidigare utgår för VVS-tekniska åtgärder och för energisparåtgärder vid underhåll och reparation. Däremot aviserar bostadsministern att bidrag till energisparåtgärder med VVS-teknisk inriktning inte skall lämnas under nästa budgetår. Detta tycker vi ligger i linje med vår reservation.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

Herr talman! Det är ju egentligen inte någon nyhet att moderater och folkpartister är negativt inställda till energisparande. Däremot är de intresserade av att spara pengar. Centerpartiet ser det på ett annat sätt. Vi menar att energisparandet i bostäder och lokaler har varit och är en viktig del av den energipolitik som vi nu för i Sverige, en energipolitik som innebär att vi satsar på att vi skall ha en effektiv energianvändning och minska vårt oljeberoende, att vi skall övergå till inhemska och förnybara energikällor för att också kunna avveckla kärnkraften. Det direkta stödet, menar vi, har haft en god effekt. Jag är övertygad om att det faktum att den här verksamheten har fått den omfattning som den har haft och har, har berott på att man från statens sida satt in så stora resurser som man gjorde med start i 1977/78 års energisparplan. Bertil Danielsson, som nu inte var särskilt intresserad av forskning och rapporter av olika slag när det gällde byggforskningen, trodde nu alldeles blint på energiverket. Jag tror att det är möjligt att sätta ett frågetecken även för den sammanställning som verket har gjort över energisparandets effekter. Man säger här att det nu inte behövs några pengar, för lönsamheten i åtgärderna har gjort det möjligt att genomföra energisparåtgärderna utan ett statligt stöd. Den utvecklingen har alltså ägt rum under ett antal år och anledningen till den är att priserna på t.ex. olja har höjts mycket starkt under denna period. Vi har dessutom använt oss av energiskatter för att få in vissa inkomster till samhället på energiförbrukningen. Men vi kan konstatera att vi i dag har en annan utveckling, som kan innebära att import av bränsle på nytt kan vara privatekonomiskt lönsam och att det egentligen är angeläget att med andra åtgärder hålla uppe den potential vad gäller sparandet som vi har. Vi från centern anser det därför angeläget att det lilla stöd som i dag utgår via bostadsdepartementets huvudtitel får fortsätta att finnas. Det är därför vi har yrkat bifall till departementschefens förslag på det här området. Vi vill egentligen göra mer. Men det förslag som vi har lagt fram i den riktningen är utformat som en skattestimulans. Vi föreslår en möjlighet till avdrag i deklarationen för egnahemsägare.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
Herr talman! Jag tycker att det är litet hårt när Kjell A. Mattsson säger att folkpartiet inte är intresserat av energibesparingar. Det är väl en annan sak än att anslå statliga medel till det. Ända sedan Gunnar Helén i början av 1970-talet sade i praktiskt taget varje anförande att vi måste täta våra fönster har folkpartiet varit mycket intresserat av energisparande. Vi har arbetat kommunalt, om jag får ta ett sådant exempel, för att vi skulle ha värmemätning i husen. Vi har vidare arbetat för att man inte skulle sätta in en oljepanna i varje hus i ett nytt bostadsområde utan försöka få fram gemensam värmecentral. Vi har på riksplanet under hela 1970 och 1980-talen vidtagit många åtgärder av liknande slag. Så nog är vi intresserade av energisparande! Men jag tycker att vi har sett att de enskilda människorna och husägarna i dag är så pass intresserade av att spara att de klarar av det utan extra statlig stimulans.

Herr talman! Jag har närmast begärt ordet för att något diskutera reservation 4, eller snarast en liten detalj i den. Det sägs i det sista stycket: ”Utskottet anser vidare att det för närvarande inte föreligger något behov av informationsoch utbildningsinsatser i samband med införandet av en ny planoch bygglag eftersom något lagförslag inte bör läggas fram under den närmaste tiden.” Folkpartiets talesman, som uppenbarligen står för den här texten i reservationen, bör förklara hur detta hänger ihop. Ni i folkpartiet är förmodligen medvetna om att PBL-förslaget ligger i riksdagen och att utskottsbehandlingen tidsmässigt nu kan överblickas. Har ni inte — när ni säger att något lagförslag inte bör läggas fram — stuckit huvudet rejält in i busken och där hittat några konstiga argument i mörkret, som egentligen bara går ut på att ni vill minska anslaget?
Kammaren övergår nu till att debattera bostadsutskottets betänkande 17 om anslag till bostadsdepartementet och bostadsoch planadministrationen. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.
Herr talman! Bostadsutskottets betänkande nr 17 omfattar anslag till bostadsdepartementet och till bostadsoch planadministrationen. Vi moderater har reserverat oss på fyra punkter. Jag skall i korthet beröra dessa. Bostadsministern redovisar i budgetpropositionen att en särskild delegation för de ungas boende har inrättats inom bostadsdepartementet. Delegationen aktualiserades i förra årets budgetproposition. Vi moderater står fast vid vad vi då anförde, nämligen att delegationen är obehövlig. Unga människors bostadssituation underlättas inte av delegationer och fler byråkrater utan genom avreglering och avbyråkratisering. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. I reservationerna 2 och 3, vilka jag yrkar bifall till, motsätter vi oss en höjning av administrationsoch aviseringsavgifterna för bostadslån. Herr talman! Vi moderater framför vidare i reservation nr 4 att vi vill avveckla statens planverk. Detta krav är, som kammarens ledamöter vet, inte nytt. Det ingår som ett led i vår kamp mot krångel och byråkrati och för en avreglering av svensk bostadspolitik. Vårt förslag om avveckling av statens planverk innebär, som vi har framhållit i våra motioner, att vissa delar av verksamheten avvecklas medan andra privatiseras eller överförs till andra myndigheter. Med hänvisning till att förslaget presenterats utförligt i en rad motioner och att intet nytt tillförts frågan sedan den debatterades i kammaren för ett år sedan nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 4.